Herr talman! Anslag av den storleksordning som riksdagen skall ta ställning ull i dag kräver naturligtvis genomgång, analys och debatt. Det är emellertid inte min avsikt att I detta anförande ta upp omfattningen och inriktningen av den svenska biståndsverksamheten i annan mån än att, som varje gång då jag här i kammaren begärt ordet i denna fråga, uttala min betänksamhet och oro över att tyngdpunkten alltmera förskjuts Nr 130 från multilateral till bilateral verksamhet. Onsdagen den Riksdagen har i sitt principbeslut på biståndsområdet för 14 år sedan, 19 maj 1976 följande på den historiska propositionen 1962:100, gett ett klart förord för det multilaterala utvecklingssamarbetet. Ingenting som jag känner — Internationellt till har förändrat de skäl som då anfördes till förmån för den formen. = utvecklingssamar Tvärtom behöver utvecklingssamarbetet genom FN vårt stöd i dag mer — bete m.m. än någonsin. Men andelen multilateralt bistånd har gradvis minskat från omkring hälften av de totala anslagen till en tredjedel. Jag finner detta, som tidigare, illavarslande. | Men, herr talman, jag tror att det är väsentligt att vi nu ser bortom den tid då biståndsanslagen är de viktigaste inslagen i de rika ländernas relation till de fattiga. Det är naturligtvis riktigt när den fattiga världens ledare kallar biståndet för välgörenhet, när Tanzanias president säger —- i ett tal i London i november 1975 — att biståndsidén är felaktig därför att den stora majoriteten av världens folk tvingas uppträda som ovärdiga tiggare, när u-landsdelegater vid UNCTAD 4 säger sig inte vilja ha u-hjälp av de rika länderna utan i stället sin rättvisa andel av världsekonomin. Och om jag säger att förkastelsedomen särskilt drabbar det bilaterala biståndet. därför att det bygger på en ensidig beslutsprocess i det rika givarlandet och detta är något som är principiellt ovärdigt ett världssamfund som grundas på jämlikhet och de fattigas värdighet och tro på sig själva, så skyndar jag mig ändå, herr talman, att tillägga att den svenska bilaterala biståndsgivningen i åtskilliga avseenden är mer föredömlig än de flesta. Herr talman! Det råder i dag en kris i retationerna mellan världens fattiga och rika. Jag säger detta trots allt tal om en ny samförståndsanda och kompromissvilja som uppges ha ådagalagts vid den sjunde extra generalförsamlingen i september 1975. Detta tal, som enligt min mening bör betraktas som uttryck för diplomatiskt-taktiskt manövrerande, kan inte leda oss att glömma verklighetens bistra realiteter. Det råder en kris i fråga om den ekonomiska och sociala utvecklingen i både u-länder och i-länder. Det råder en kris i de ekonomiska relationerna mellan ett fåtal dominerande länder och de många dominerade länderna. Det råder en kris i fråga om de strukturer och institutioner som reglerar samspelet och samarbetet mellan länder i en snabbt föränderlig värld. Det är mot denna bakgrund som man skall bedöma u-ländernas krav på en rättvis andel av världens ekonomiska resurser och världssamfundets framtida ekonomiska utvecklingsmöjligheter, dvs. kravet på en ny ckonomisk världsordning, som så många talare redan har berört här i dag. Åtskilliga har i de två senaste årens debatt om den nya ekonomiska världsordningen tyckt att den har alltför mycket inriktats på makroplanet, de internationella relationerna, och alltför litet fört fram den grundläggande frågan, som återfinns på mikroplanet, dvs. den ekonomiska och sociala utvecklingens mål och syfte, enskilda människors välfärd. Jag tror att det är av vikt att klarlägga att det ena inte utesluter det andra, in se 60 att dessa två grundläggande frågor för mänsklighetens framtid är två aspekter av samma problem. Det är därför av stor vikt att klarlägga vad som är den nya ekonomiska världsordningens syfte och förutsättningar. All utveckling måste syfta till att de grundläggande mänskliga behoven av mat, rent vatten, bostad, elementär utbildning och hälsovård tillfredsställs och att människan frigörs på grundvalen av självtillit och självrespekt. Eller som den:s.k. Riorapporten — jag återkommer till den senare = formulerar världssamfundets grundläggande uppgift: att uppnå ett liv i värdighet och rimligt välstånd för all världens människor. I den fattiga världen måste detta ske genom två jämnlöpande strategier. För det första: Resurser frigörs för syftet att tillfredsställa de grundläggande behoven. För det andra: De produktiva krafterna stärks för ekonomisk och social utveckling. Att skapa förutsättningar för dessa två strategier måste vara syftet med den nya ekonomiska världsordningen, icke alt flytta över makt från den rika makteliten i industriländerna till en fåtalselit i ett antal u-länder. Avskaffandet av de orättvisa ekonomiska relationerna i världen blir därmed grunden för en process i riktning mot tredje världens förmåga till utveckling i självtillit. Det är påfallande, herr talman. hur tillfredsställande av enskilda människors grundläggande materiella och immateriella behov, som en integrerad del av den nya ekonomiska världsordningen, alltmer skjuts i förgrunden i den internationella utvecklingsdebatten. Detta var Fallet förra sommaren i Hammarskjöldsuftelsens rapport. What Now. Det sker, som statsrådet Sigurdsen redan har påpekat, i Internationella arbetsbyråns rapport till världssysselsättningskonferensen om några veckor: Sysselsättning, tillväxt och grundläggande behov. Det är ledtemat i den rapport, Att omskapa den rådande världsordningen, som om en tid kommer att avges av dens.k. Riogruppen under ledning av den holländske ekonomen och nobelpristagaren Jan Tinbergen. Eftersom jag är medlem av denna grupp skall jag ta mig friheten att i all korthet återge några huvudpunkter av vad jag vid en internationell konferans i Philadelphia för en månad sedan hade att säga om den snart kommande rapporten. Påpekandet om alla problems och krisers ömsesidiga samband är naturligtvis inget nytt och originellt. Men rapporten pekar ut tre stora problemområden framför andra, alla nära sammanhängande med varandra, nämligen: | 2. det hotande sammanbrottet i världens strukturer i fråga om livsmedelsdistributionen, utvecklingen och användningen av energi, valutafrågorna och mitjöbalansen. 3. den tillvaro i djupaste och mest förnedrande fattigdom som är verkligheten för 1000 miljoner människor i världen i dag. Och dewua är nytt för rapporter av detta slag, att man binder samman världsstrukturerna på makronivå med de växande sociala och politiska spänningar, ledande till allvarlig risk för en betydande militär konfron tation — och här får inte förbises tredje världens pågående upprustning och risken för kärnvapenspridning —- som blir följden om massfattigdomen inte utrotas. Denna uppgift blir därmed för RIO-gruppen den viktigaste liksom för så många andra som arbetar med världens dominerande problem. Gruppen föreslår en överenskommelse mellan världens rikaste fjärdedel och dess fattigaste fjärdedel, där varje grupp påtar sig sitt särskilda ansvar. De rika skulle kraftigt öka resursflödet till de fattiga, som i sin tur skulle förbinda sig att inrikta utvecklingsprogrammen på att tillgodose de grundläggande mänskliga behoven för sina medborgare. Några siffror belyser vad det kan vara fråga om. Regeringarna i de fattigaste länderna skulle kunna avsätta 65-80 miljarder kronor årligen, motsvarande 65 kr. per capita mot f.n. 14-18 kr., för insatser för att täcka medborgarnas mest grundläggande behov av varor och tjänster. Omkring 20-25 miljarder kronor torde, med förbättrat skatteunderlag och förbättrade beskattningssvstem, de fattiga länderna själva orka med. Återstoden, 45-55 miljarder, skulle de rika länderna garantera genom fleråriga överenskommelser. Detta motsvarar mycket nära kravet att den industrialiserade världen äntligen uppnår det av FN satta 0.7 procentsmålet för offentligt utvecklingsbistånd. Rio-gruppen har också försökt bedöma effekten av ett sådant program, mätt i enskilda människors välfärd. Inom tio år efter programmets start skulle medellivslängden i de fattigaste länderna stiga med mer än tio år, barnadödligheten sjunka med mer än hälften, läskunnigheten fördubblas och födelsetalen drastiskt minska. Och programmet skulle ge sysselsättningstillfällen och en årlig 10-procentig köpkraftsökning för den fattiga majoriteten i de fattiga länderna. Det är viktigt att stryka under att detta är en möjlig utveckling under vissa förutsättningar men däremot tvvärr inte den mest sannolika utvecklingen, så som världen ser ut i dag. Men' detta, herr talman, är det yttersta syftet med den nya ekonomiska världsordning som vi nu försöker definiera och vara med om att förverkliga: utjiäimnandet av den ckonomiska makten och rättvisare ekonomiska relationer i världen. Självklart men beklagligtvis blir detta en gradvis och långsam process, framför allt på grund av de stora industriländernas fortsatta envetna motstånd. Vi vet inte i dag i vilken takt, i vilken ordning och på vilka områden u-ländernas krav kan komma att leda till resultat. Därför går det inte heller att en gång för alla, 1. ex. genom en utredning, klarlägga de praktiska konsekvenserna för Sveriges del av det stöd åt u-landskraven som vi upprepade gånger har uttalat. Att det kommer att påverka och förändra svensk ekonomi, svenska konsumtionsvanor och livsstilar är emellertid säkert. Det blir nödvändigt att etablera en kontinuerlig bevakning av detta, jämnsides med ett gradvis genomförande av en ny världsordnings konkreta innehåll. Många sektorer av svenskt näringsliv och svensk ekonomi är berörda, och de olika fackdepartementen — handels-, industri och jordbruksdepartementen, för att Internationellt utvecklingssamar bara ta några exempel - måste sc det som en nödvändig och självklar uppgift att gemensamt organisera en sådan bevakning och att i lämpliga former redovisa resultatet av dessa för riksdagen. En första början är, som också påpekats i utrikesutskottets betänkande, gjord genom en snabbundersök ning om effekterna av vissa av u-ländernas krav på industriområdet, verkställd på regeringens uppdrag under årets första månader av industriverket. I april lade industriverket fram en första översiktlig studie, som i grova drag illustrerar hur vissa produktionssamband och sysselsättningsförhållanden i den svenska industrin kunde komma att påverkas vid en antagen fördubbling av den svenska importen från u-länderna under perioden 1972-1977. jämfört med närmast föregående femårsperiod. Verket understryker att man bara kunnat ge en illustration, eftersom de nödvändiga förutsättningarna ännu saknas för att man skall kunna presentera en mer fullständig bild. Industriverket påvisar både negativa och positiva effekter på produktion, sysselsättning och inkomster efter en anpassning av svensk industri till kraven på eliminering av handelshinder, överföring av produktion och exportfrämjande åtgärder för u-ländernas del. Till de positiva effekterna hör prissänkningar med åtföljande inkomstökningar för ifrågavarande konsumenter, produktionsökningar inom de sektorer till vilka konsumenterna då styr sina ökade realinkomster och produktionsökningar inom de branscher som på grund av utlandets ökade inkomster får exportera mer. Negativa effekter kan förutses t.ex. på sysselsättningen inom branscher som berörs av produktionsminskningar, liksom i fråga om underlcverantörer. Sammanfattningsvis konstaterar industriverket att de rorala effekterna av ett ökat tillträde för u-länderna till den svenska marknaden kan väntas bli jämförelsevis små. Under förutsättning att omställningstakten är måttlig räknar verket med att de totala produktions och sysselsättningsminskningarna blir marginella. Men självfallet kan verkningarna av en ökning av importen från u-länderna bli påtagliga inom vissa branscher. Det gäller naturligtvis i första hand teko-, sko och läderindustrin. Effekterna är emellertid beroende av en rad förhållanden —- produktions och marknadsförhållanden, liksom tekniska och kommersiella möjligheter att ersätta aktuella i-landsprodukter med u-landsproducerade varor. Det är att märka att verket inte här haft att väga in beredskapssynpunkter i sin studie. Den grundläggande frågan gäller över hur lång tidsperiod en omstrukturering av de här berörda branscherna skulle genomföras. Det framstår som om importens ökningshastighet blir avgörande för omfattningen av verkningarna på priser och sysselsättning, medan själva det förhållandet art en ökad import från u-länderna kommer till stånd i och för sig, enligt verkets bedömning, inte behöver innebära några avgörande problem på sikt. Längre har det inte varit möjligt för industriverket att komma i denna första översikt. Den 'kommer emellertid enligt vad jag har erfarit att följas upp av en fördjupad analys inom industridepartementet och fort satta studier. Herr talman! Sverige sägs ofta vara en pådrivare internationellt för rimliga och rättvisa u-landskrav. Och Sverige har förklarat sig berett att efter förmåga bidra till deras förverkligande genom något av en brobyggarroll. Självfallet tillhör det bilden av vår internationella trovärdighet att vi är beredda att vid varje framsteg internationellt snabbt ta konsekvenserna nationellt. Som politiker har vi ett stort ansvar för att hålla en debatt härom levande och medverka till att bygga en aktiv och levande folkvilja till förmån för en konstruktiv roll för Sverige i världen.

Herr talman! Det svenska utvecklingsbiståndets främsta mål är naturligtvis att hjälpa människorna i några få av jordens länder att få det bättre. Vi har därför anledning att så gott det går kontrollera effekten av vårt utvecklingssamarbete med mottagarländerna. Den kontrollen är mycket svår. Den får inte innebära kontroll och värdering av mottagarländernas inrikespolitiska system. och den får inte heller utvecklas till någon form av förmynderi. Men i u-länderna är den offentliga förvaltningen ofta svagt utvecklad, och korruptionen är tyvärr omfattande i flertalet av dessa länder. Berörda svenska myndigheter - främst SIDA och vederbörande beskickningar — har därför ett stort ansvar. En viktig men mycket grannlaga uppgift för dem är att se till att biståndet kommer rätt och inte hamnar i fel fickor. Risken för det senare ökar givetvis i den mån biståndsverksamheten blir allt mindre projektinriktad. Möjligen kan FN-organen ha större möjligheter att hindra mindre nogräknade härskare och administratörer att ta för sig för egen del av penningflödet från i-länderna. Om så är fallet är det ett skäl för oss att styra över en större andel av vår biståndsvolym från bilaterala till multilaterala biståndsformer. Det talas numera mycket — och det har gjorts i debatten här i dag också — om den nya ekonomiska världsordning som FN:s sjätte extra generalförsamling debatterade. Vad denna nya ordning innebär och vilka följder den kan få för Sverige torde för de flesta svenska medborgare var mycket oklart, och inte mycket, om ens något, är för de flesta konkret gripbart. Så mycket kan man väl säga är klart som att följderna kan bli långt allvarligare för oss än t.ex. den händelseutveckling som ledde till regeringens beslut om en genomgripande reglering av importen av skor. Alltmer djupgående ingrepp har vi också att vänta ju mer u-länderna blir industrialiserade. Det är därför angeläget att konsekvenserna — i första hand för svenskt näringsliv, svensk sysselsättning, råvaruförsörjning och ekonomi — analyseras utifrån olika alternativa utgångspunkter. Endast genom en sådan genomlysning av denna komplicerade problematik kan underlag skapas för de beslut som regering och riksdag kommer att ställas inför. Utan ett sådant beslutsunderlag kan man befara att statsmakterna framdeles tvingas handla i blindo. Internationellt utvecklingssamar Utredningen av konsekvenserna för Sveriges del av en anpassning till beslutet om en ny ekonomisk världsordning bör naturligtvis anförtros åt en parlamentarisk utredning med tillgång till framstående expertis. Det blir lätt så att utredningar som företas i ämbetsverk och departement leder till en ensidig låsning för där valda alternativ, och sedan kan man av prestigeskäl inte rubba och acceptera andra och eventuellt bättre alternativ. Herr talman! Herr Hernelius har motiverat moderata samlingspartiets inställning till det svenska biståndet till Cuba. Jag instämmer i hans argumentering och slutsats. Låt mig emellertid säga ytterligare några ord om Cubafrågan. Ett grundläggande drag i den svenska utrikespolitiken är att vi skall låta andra länder sköta sina egna angelägenheter. Ingen nation skall vara förmyndare för någon annan. Avsteg från den principen skadar de goda relationerna mellan länderna och kan också skada strävandena efter fred i världen. Denna svenska ståndpunkt är allmänt respekterad. Detta är inte minst fallet i de länder med vilka vi bedriver utvecklingssamarbete. Det ligger självfallet i alla staters intresse — även Sveriges — att andra stater också iakttar denna icke-inblandningsregel. Om ett land inte gör det, bör Sverige därför inte uppmuntra och stödja det landet. Ur denna synpunkt är det fel och djupt olyckligt att fortsätta det svenska utvecklingssamarbetet med Cuba. Sedan länge har Cuba haft tekniker, militära instruktörer och rådgivare i en rad stater i Afrika, Mellanöstern och Sydamerika. Avsikten med denna verksamhet kan vara att främja tillkomsten av kommunistiska diktaturer, vare sig detta sker med eller mot folkens vilja. Enligt tillförlitliga uppgifter fanns kubaner i Guinea-Bissau redan före revolutionen i Portugal, och de var i Angola innan sydafrikanska trupper kom dit. | Den 15 april i år förekom i tvsk press en uppgift om att kubansk personal tränas i ett läger i Östeuropa för verksamhet i befrielscrörelser i Sydafrika och i Europa. Det finns också många vittnesbörd om kubansk aktivitet i ett stort antal länder. Krigsinsatsen i Angola är naturligtvis den största och dyrbaraste. Låt oss dock helt bortse från om det kan betraktas som försvarligt att ett land, som anser sig vara i behov av utvecklingsbistånd, använder sina resurser på detta sätt. Enbart det förhållandet att man så demonstrativt som i Cubafallet avviker från den icke-inblandningsregel, som Sverige anser så viktig, bör vara skäl nog för att avbryta vårt biståndssamarbete med Cuba. Jag är övertygad om att en stor majoritet av svenska folket skulle hälsa en sådan åtgärd med tillfredsställelse. En fortsättning av biståndet till Cuba skadar hela den svenska u-landshjälpens anseende och kan minska människornas vilja att ge sitt stöd åt fortsatt biståndsverksamhet i stor volym. Statsrådet Sigurdsen sade i sitt anförande bl.a. att grundprinciperna för det svenska utvecklingsbiståndet är att det skall vara långsiktigt och att vi skall stå för givna löften. Jag har samma uppfattning. Men det . finns situationer då det är anledning att bryta även ingångna avtal. Eller menar fru Sigurdsen att vi i alla lägen skall stå vid givna biståndslöften, även om mottagarlandet kastar in stora resurser i ett dyrbart krig tusentals mil från hemmaplan? Jag tror inte att svenska folket anser det. Med anledning av två moderata motioner har utskottet även i årets betänkande diskuterat frågan om informationen i Sverige om u-landsfrågor. Motionärernas yrkande gäller översyn av kriterierna för informationsbidrag resp. möjlighet för missionen och de humanitära organisationerna att få bidrag från SIDA:s informationsanslag. Liksom vid behandlingen i fjol av likartade motioner förutsätter utskottet i år att den biståndspolitiska utredningen kommer att behandla informationsfrågorna och ta initiativ till eventuella förslag. Därmed vore det kanske inte anledning att orda mer om dessa frågor. Några reflexioner kanske dock kan vara motiverade. Jag har tittat på några fördelningar av det senare slaget. Enligt det material jag då gick igenom fick 74 organisationer tillhopa 759 000 kr., dvs. i genomsnitt drygt 10 000 kr. vardera till olika informationsprojekt. Beloppen varierade mellan 2000 och 30 000 kr. Inom SIDA har man, på grundval av dessa organisationers egna uppgifter om totalkostnaderna för det projekt som de sökt och fått bidrag till, försökt beräkna organisationernas egna insatsers värde i förhållande till SIDA-bidragens. Man har därvid funnit att organisationernas egna insatser i genomsnitt uppgår till 63 24 och SIDA:s bidrag till 37 ”6 av totalkostnaden för de undersökta informationsprojekten. Några motsvarande beräkningar rörande de generella bidragen finns inte, vilket kan förefalla betänkligt. Det rör sig ju här om så mycket större belopp. Man har rätt att I detta sammanhang tala om att sila mygg och svälja kameler. Detwua så mycket mer som det från mycket erfaret och vederhäftigt håll vid ewt par tillfällen har sagts att de generella bidragen inte har någon annan karaktär än att tjäna såsom tillskott till de mottagande organisationernas allmänna administrationskostnader. Ett sådant förhållande vore allvarligt och värt att påtala. Om så är fallet, finns det verkligen stor anledning för den biståndspolitiska utredningen all ägna frågan om informationsanslagets disponering ingående uppmärksamhet.

De är båda i sak gamla bekanta men inte desto mindre av stor betydelse. Jag inskränker mig tull att yrka bifall till dem liksom till övriga reservationer där herr Hernelius och mitt namn förekommer. Beträffande alla övriga punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den nya ekonomiska världsordningen kommer att låta vänta på sig alltför länge. Med knapp nöd lyckades man vid FN:s sjunde extra gencralförsamling förmå i-länderna att stå fast vid målsättningen 0,7 26 av bruttonationalprodukten i offentlig u-hjälp. Man flyttar fram tidpunkten då målsättningen skulle uppnås från mitten av 1970-talet till slutet av decenniet. Ett av jordens rikaste och största länder - USA — reserverar sig även mot detta åtagande. BI. a. England och Italien lämnar inga garantier för att de skulle nå upp till 0,7 6 i u-hjälp under 1970-talet. De östeuropeiska staterna ställer sig passiva. Eftersom de inte har något kolonial förflutet, anser de sig inte ha några förpliktelser att bistå uländerna. Vid världslivsmedelskonferensen i Rom förklarade Sovjetunionens vice utrikesminister Rodinov att problemet med världssvälten kan lösas genom höjning av produktionen av livsmedel. Världen kan försörja 40 miljarder människor, förklarade han. Samtidigt upprättar Sovjet långsiktiga handelsavtal om spannmålsimport från överskousländer. Hlikhet med den övriga rika världen minskar Sovjet därigenom beroendet av den egna produktionen och ökar i motsvarande grad importbehovet av livsmedel. De rika länderna har skaffat sig en energikrävande transportapparat, som gör det möjligt att från jordens alla hörn frakta nödvändighetsvaror och lyxartiklar till den rika världen så mycket man behöver och mera till. Fyra femtedelar av den fisk som fångas i världshaven landas i de rika länderna. Hälften av den fisken går till kreatursfoder, varigenom fem sjättedelar av kalorivärdet går förlorat. Av den fisk som går direkt till människoföda matas en stor del in i kvlkedjor, som kräver så stora investeringar att de fattiga länderna inte kan vara med. Jämsides med denna utveckling går befolkningsökningen allt snabbare. Människosläktet, som från tidernas begynnelse och fram till nu förökats till fyra miljarder, kommer att fördubbla sitt antal på 3040 år. Sviälten anmäler sig —- inte punktvis på grund av missväxt eller naturkatastrof på något enstaka håll i världen utan som ett permanent tillstånd för stora människomassor. Med nuvarande bistånds och handelspolitik kommer enligt världslivsmedelskonferensen antalet svältande människor att öka till det dubbla under de närmaste tio åren, dvs. från ca en halv miljard människor nu till bortåt en miljard. Såvitt jag kunnat uppfatta råder knappast några delade meningar om den situation jag nu försökt beskriva. Men vilka slutsatser har man kommit fram till vid de senaste årens världskonferenser och vid överläggningarna i FN:s gencralförsamling? Romkonferensens viktigaste resolution går ut på att en långsiktig lösning av u-ländernas sviältproblem endast kan uppnås genom cen stabil ökning av deras egen livsmedelsproduktion. Det är naturligtvis ett riktigt påstående. Men när den resolutionen används som motivering för passivitet och snålhet från de rika ländernas sida gentemot u-länderna, då tycker jag det är nödvändigt att påminna om bakgrunden till de rika ländernas välstånd. Sedan västeuropéerna löst sina överbefolknings och svältproblem genom att tillgodogöra sig andra kontinenters resurser i form av matjord och övriga naturtillgångar, säger vi till den fattiga världen: I huvudsak måste era problem lösas genom att ni själva ökar er produktion. Det är en ganska ofarlig. resolution. Den behöver knappast märkas i de rika ländernas budget. Det är enligt min uppfattning nödvändigt att lyfta fram de rekommendationer och åtaganden som gäller åtgärder på kortare sikt, åtgärder som även Sverige lovat att stödja. Dit hör ett annat stycke i samma resolution som uppmanar de berörda i-länderna att genomföra en jordbrukspolitik som främjar en snar expansion av livsmedelsproduktionen. Då blir det genast litet mer komplicerat, för då kan det hända att vi tidvis drabbas av förluster på export till en världsmarknad med lägre priser än våra produktionskostnader, priser som skulle underlätta köp för de fattiga länderna. I samma resolution sägs det också att i-länderna skall ta hänsyn till inkomstnivån för producenterna, hålla rimliga priser till konsumenterna och se till att den egna jordbrukspolitiken inte motverkar ökningen av livsmedelsproduktionen i u-länderna. Vi märker genast att det ena önskemålet på sätt och vis strider mot det andra. Det måste alltså bli fråga om avvägningar. Men huvudtanken i resolutionen måste naturligtvis vara att dessa avvägningar skall göras med hänsyn till u-ländernas bästa och inte med hänsyn till kortsiktiga eller långsiktiga fördelar för i-länderna. Varje annan tolkning av resolutionens innehåll gör hela resolutionen meningslös. Under den närmaste tioårsperioden — den som vi nu kan överblicka — kommer u-ländernas produktionsökning inte att räcka till för att hindra svälten. Därför står uppmaningen till i-länderna fast: Öka er livsmedelsproduktion så länge världen svälter! U-ländernas egen produktion av livsmedel ökar f.n. med omkring 2,7 "6 om året. Den bör öka med minst 4 24. Skall detta bli möjligt, måste i-ländernas satsning på jordbruksutveckling i u-länderna tredubblas under de närmaste fem åren. 1974 gavs för detta ändamål 1,5 miljarder dollar. 1980 bör det beloppet ha ökat till minst 5 miljarder dollar.

Utskottet föreslår att motionen skall anses besvarad med den redogörelse utskottet lämnar i betänkandet. Jag är naturligtvis tacksam för den välvilliga behandlingen av motionen, och jag ämnar inte ställa något yrkande. Samtidigt vill jag dock uttrycka en viss besvikelse över att utskottet inte uttalat någon mening om motionsyrkandet. Enligt utskottets redogörelse föreligger inom SIDA ingen önskan om avveckling eller förändring av rekryteringen till fredskåren. Jag vill gärna ta fasta på detta. Jag hoppas den översyn av det framtida personalbiståndet som nu pågår inom SIDA för fredskårens del skall leda till att yrkandet i min motion tillgodoses. Den idealitet och det intresse för en personlig insats i de fattiga länderna som finns hos många unga människor bör även i fortsättningen tas till vara. En förstärkning av fredskåren ger möjlighet till detta. I SIDA:s anslagsframställning finns i avsnittet om personalbiståndet en analys av svenskarnas benägenhet för u-landstjänst. Den beskrivningen har eu direkt samband med folkpartireservationen 15 i betänkandet, om bidrag tull enskilda organisationer. SIDA skriver: "Svenskarnas benägenhet att göra u-landstjänst hämmas i högkonjunktur av att marknaden är så fördelaktig här hemma — och 1 lågkonjunktur av att man inte är benägen att ta risken av att lämna sin plats. Idealitet och en viss äventyrslystnad — eller att man har karriären bakom sig — är viktiga och ofta goda inslag i motiven för att ta u-landsuppdrag. Men de egenskaper som i första hand behövs för arbetet är stabilitet, samarbets och utlärningsförmåga, dvs. det som vanligen ger högst poäng på arbetsmarknaden här hemma.” Denna beskrivning av motiven för personliga insatser i de fattiga länderna förtjänar minst två kommentarer. För det första tyder den på att den egna karriären, hemmakonjunkturerna och i några fall äventyrslystnad utgör viktiga faktorer för de människor som går till u-landstjänst. De kan naturligtvis inte klandras för detta. Vi har ingen som helst rätt att kräva mer av u-landsarbetaren än av oss själva. För min del vill jag ändå i det längsta tro att det levande intresset för att hjälpa svältande och fattiga människor skall vara ett minst lika betydelsefullt motiv. , För det andra bör SIDA:s beskrivning av motiven för u-landstjänst jämföras med motiven som för de ideella organisationerna — främst de kristna samfundens missionärer — ut till tredje världen. Vi skall naturligtvis inte tro att motiven för människans handlande någonsin kan ren odlas eller blottläggas. Men så mycket torde stå klart att det inte är den egna karriären .som driver missionärerna ut på missionsfältet. Utan tankar på löneklassplaceringar och karriär går de ut med det kristna budskapet. De vill dessutom hjälpa de fattiga folken på annat sätt, bl.a. genom undervisning och sjukvård. I folkpartiets partimotion föreslås att bidraget till enskilda organisationer höjs med 25 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Vi är övertygade om att de pengar som ställs till dessa organisationers förfogande verkligen kommer u-ländernas folk till godo. Genom missionens, fackföreningsrörelsens och kooperationens insatser kan folkrörelser byggas upp i u-länderna. Detta kan främja den kulturella utvecklingen och uppbyggnaden av ett demokratiskt samhällssystem i en utsträckning som knappast kan övervärderas. I förhållande till det totala biståndsanslaget är det inte fråga om större belopp än att alla välmotiverade ansökningar om stöd till de enskilda organisationerna bör kunna bifallas. Anslaget bör höjas så att den principen kan följas.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

Herr talman! Vad handlar Cubafrågan om? Den handlar framför allt om två saker.

Cuba för otvetydigt en politik som inte innebär att man ger mest resurser till de bäst ställda områdena, t.ex. Havannaregionen, utan att man i stället prioriterar de områden, städer och byar, som finns i de fattigaste delarna av landet. Det är otvetydigt en politik för jämställdhet som förs av den kubanska regeringen genom dess ekonomiska program. Jag skulle vilja uppmana de borgerliga utskottsrepresentanterna: Fråga den SIDA-personal som arbetar på fältet i Cuba, om det inte förhåller sig på detta sätt: om det inte är så att biståndet till Cuba, kanske i mycket större utsträckning än andra länder som Sverige ger bistånd till, verkligen når ut till fattiga människor. Internationellt utvecklingssämar Nedskärningen med 30 miljoner eller moderaternas totala bortklippning "av biståndet betyder konkret minskad mödra och barnavård. Det är för lossningsutrustning som man tar bort. Det är spädbarnsvård som minskar. Det är en antibiotikafabrik som inte blir av eller som i varje fall får ställas på framtiden. Det är nya regionsjukhus över hela landet, men med koncentration till de fattigaste provinserna i Cuba, särskilt till bergstrakterna i Orienteprovinsen. Det är röntgenutrustning och diagnosutrustning till de sjukhusen som inte kan anskaffas på grund av att man från mittenpartiernas sida vill rösta bort 30 milj.kr. Det blir nedskärning av skolutrustning för skolbarnen, mikroskop till medicinarutbildning försvinner. Det är detta som är den konkreta innebörden i oppositionens krav på nedskärningar. Nu sprider ju de borgerliga partierna en myt om att Cuba är ett rikt samhälle och därför inte behöver bistånd. Cuba är ett samhälle där resurser och inkomster är relativt jämnt fördelade, men det betyder inte att Cuba är ett rikt samhälle. Att man på Cuba till stor del utrotat barnadödligheten och analfabetismen är ett stort socialt framsteg, men det betyder inte att Cuba är ett rikt samhälle. Bara för två år sedan stod särskilt folkpartiet men också centern beredda att stödja bistånd till Cuba. Då ansåg man att den kubanska ekonomiska situationen var sådan att bistånd var motiverat, och ett bistånd på högre nivå än vad dessa partier vill ge i dag. Men för två år sedan låg sockerpriserna, som det har talats så mycket om tidigare här i debatten, 170 ?å högre än vad råsockerpriserna enligt Londonnotering är i dag. Cuba exporterar socker i så stor utsträckning att 80 24 av landets hela export är socker. Liksom de flesta andra u-länder är Cuba beroende av en enda råvara — i Cubas fall socker. Priserna på socker var som sagt 170 få högre för två år sedan. Då var man beredd att ge bistånd till Cuba. Nu hävdar man att Cuba skulle ha nått en sådan ekonomisk situation att bistånd inte längre är nödvändigt. För det andra vill de borgerliga partierna, vilket också framgår av de borgerliga reservationerna, bestraffa Cuba för att landet har svarat på en vädjan från Angola om militärt bistånd. Enligt socialdemokratins mening skall Sverige inte använda sitt bistånd vare sig till politiska påtryckningar på en regering eller till bestraffningar i efterhand. Vi brukar kritisera supermakterna för den typen av biståndspolitik. Vi skall inte slå in på samma väg själva.

Svdafrika hade då, under förhösten 1975 —- långt innan det fanns kubansk reguljär trupp i Angola — med trupper invaderat södra Angola i massiv skala. I oktober avancerade de sydafrikanska trupperna — stödda med pansar, stödda med logistiskt flvg, med Alouette-helikoptrar och Panhardvagnar — snabbt norrut genom Angola. Det var i det läget: under en pågående sydafrikansk invasion, som MPLA begärde direkt militärt bistånd i form av trupper från Cuba, och det var då Cuba lämnade biståndet. | Jag tror att ingen här i kammaren kan påstå att Cuba har lämnat militärt bistånd för att utvidga sill eget territorium. Det är inte så att Cuba har fört krig för att utvidga sitt lands gränser eller liknande. Skall vi då moralisera över att ett land, utan att göra det för egen vinnings skull, effektivt bidrar för att hejda den sydafrikanska apartheidregeringens invasion? Vilken inställning var och en än må ha till situationen i Angola, hur man än må politiskt värdera den, måste det stå klart att Cubas insats var avsedd som en solidaritetshandling utan syfte att nå egen vinning. Det är som en sådan solidaritetshandling som den kubanska insatsen också betraktas i mycket stora delar av den tredje världen. Tanzanias president Julius Nyerere underströk detta särskilt när han. var i Sverige i början av den här månaden — första maj. Sydafrikas trupper kunde hejdas endast med hjälp av det kubanska biståndet. Jag vill fråga dem som moraliserar i dag och dem som vill kasta den första. stenen: Har det aldrig bekymrat er hur alternativet hade sett ut = att rasförtryckarregeringen i Sydafrika hade lyckats med sin militära invasion och fått utsträcka sitt välde till ytterligare ett land i Afrika? Det var det konkreta alternativet! Hur ser de unga centerpartisterna, som hävdar att de engagerar sig för MPLA, på den frågan? Jag ser på talarlistan att inte någon av de unga centerpartisterna i CUF har funnit denna debatt viktig nog att ta del i. Hur ser man på Sydafrikas roll? Hur ser de folkpartister som på 1960-talet engagerade sig mot apartheidregeringen på Sydafrikas roll i Angola? Särskilt anmärkningsvärd är här folkpartiets omsvängning. Folkpartiet har nyligen gett ut en broschyr om sin politik som heter Sociala reformer utan socialism, där man kortfattat presenterar sin politik. I den broschyren ägnar man en sida åt internationellt bistånd. Eu enda land omnämns i folkpartiets presentation av sin politik — man säger att man inte gillar bistånd till Cuba. Det är den enda precisering som folkpartiet anser värd att göra när det gäller länderna i tredje världen. Det närmar sig enligt min mening det väl magstarka när folkpartiet i sitt yrkande här vill avslå begäran om pengar till Cuba, 30 milj.kr., för att i stället använda dessa pengar till länder i södra Afrika och för ”de rörelser i detta område som verkar mot rasförtryck och för kolonial frigörelse”. Hur var och en än må värdera den kubanska insatsen så borde det i vart fall vara uppenbart för folkpartiet att det är detta Cuba har gjort, och gjort just när många av de afrikanska folkens vänner i den svåraste tiden under Angolas befrielse från kolonialismen ställde sig helt vid sidan. Och det är detta som historiskt är Västerlandets tragik. Demokratierna i industriländerna har inte givit ett stöd till de nationella rörelserna i de gamla kolonierna som underlättat självständigheten. Man har till stor del lämnat de nya nationerna i sticket i det ögonblick de bäst behövt Internationellt utvecklingssamar stöd för att kunna påbörja en fredlig omvandling efter självständigheten. Herr talman! Västerlandet skall akta sig noga för att moralisera. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Diskussionen gäller egentligen stödet till Cuba, men herr Hellström har gått in på ett varmt försvar av den kommunistiska kubanska invasionen i Angola i stället. Jag skall dock hålla mig till det vi diskuterar här, nämligen stödet ull Cuba. Herr Hellström tog upp en del fluktuationer på sockerpriserna. Vi har utgått från Världsbankens uppgifter om per capita-inkomsten på Cuba, och den är 540 dollar. Då finns det ingen anledning att inte beakta vad vi sagt i det fallet, nämligen att nu bör biståndet till Cuba trappas ner. Herr Hellström säger att man inte skall använda biståndet för bestraffning av Cubas utrikespolitiska aggressioner i Angola. Vi har icke — det får jag om igen upprepa — använt detta som bestraffning. Vi tog ställning långt före händelserna i Angola. Det var förra året vi sade att Cubabiståndet skall trappas ner. Den konsekventa linjen har vi fortsatt i år. Det står ingenstans i någon handling från centerpartiet att vi skulle använda detta som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel på Cuba, utan det är endast så att vi kommit till den situationen, vilket också bestyrkts i dag, att man kan anse att biståndet till Cuba så småningom kan avvecklas. Det är inte heller riktigt att fästa hela vikten vid sockret. Det utgör visserligen den största delen av tillgångarna, men det finns även mineralier och andra tillgångar. Skall man göra bilden fullständig får man säga att det finns flera tillgångar på denna ö med dess subtropiska klimat. Sedan säger man att MPLA begärde stöd från Cuba. Det är väl lättförklarligt — man tar väl gärna emot ett sådant stöd. Statsrådet Sigurdsen talade tidigare om den lagliga regeringen. men det fanns ju två regeringar. Det var först sedan Cuba hade ingripit som MPLA gick segrande ur striden, och då fick man konstatera att det bara fanns den regeringen. Tidigare fanns det två. Jag vet inte hur det var med herr Hellströms medverkan i det fallet, men när riksdagen begärde att man skulle ge stöd åt den andra befrielserörelsen också — FNLA -— fick vi mycket riktigt av statsrådet Sigurdsen året efter en förklaring att detta icke hade varit möjligt på grund av vissa praktiska svårigheter; det fanns ingen invändning i och för sig mot att FNLA skulle få stöd. Nu får vi aldrig veta riktigt vad UNITA:s och FNLA:s åsikter var, för de är besegrade och borta. Cuba ville inte utvidga sitt territorium. Nej, säkert inte, men man ville utvidga den kommunistiska världen. Det var utan tvivel Cubas avsikt med ingripandet.
Herr talman! Först biståndsministern och nu herr Hellström driver såvitt jag förstår en politik som inte alls stämmer med regeringens. Den har faktiskt ganska bestämt tagit avstånd från det kubanska engagemanget i Angola. Det är det den här delen av debatten handlar om. Herr Hellström säger att anledningen tull att Cuba engagerade sig i Angola var att Västerlandet här, som i så många andra liknande krisområden, svek de fria afrikanska staterna och de afrikanska befrielserörelserna. Det senare kan jag hålla med om. Det var säkert en utlösande faktor. Med en annan politik från västmakternas sida kanske Angolatragedin inte hade behövt inträffa.

Det går faktiskt inte riktigt ihop. Zambia har nämnts. Vi har tidigare ofta stött Zambia med förslag till ökningar utöver regeringens förslag. Vi har gjort det just därför att Zambia, trots att landet i och för sig är ganska rikt, mätt med u-landsmått, befinner sig i en politiskt utsatt situation. inklämt som det tidigare var mellan två portugisiska kolonier, Namibia och Rhodesia. Dessa svårigheter för Zambia har delvis lättat efter Mogambiques och Angolas frigörelse, men inte helt. Det finns fortfarande skäl att stödja Zambia och just av de politiska skäl som herr Hellström åberopar.
Herr talman! Först några ord till herr Bengtson beträffande uttrycket BNP per capita som används på ett missledande sätt när man vill diskutera vilka u-länder som är de fattigaste. Det är faktiskt så att ungefär 40 "+ av befolkningen i andra u-länder lever fattigare än BNP per capita visar för de allra fattigaste länderna. BNP per capita är inget bra mått på vilka länder som skall få bistånd. Det har heller aldrig i FN:s resolutioner avsetts att vara ett sådant mått. Herr Bengtson säger sedan att det nämns ingenting om det militära engagemanget, att det inte ligger någon bestraffningsaktion i centerns uttalanden i reservationerna. Men det militära engagemanget nämns i reservationerna. Och hela debatten här i dag har i hög grad handlat om det kubanska engagemanget I Afrika. Då menar jag att det är ett moraliserande, ett moraliserande som vi inte skall ägna oss åt. när man vill skära ned biståndet till Cuba därför att landet hejdade den sydafrikanska invasionen. Vidare refererar herr Bengtson felaktigt riksdagens beslut. Riksdagen uppdrog åt flyktingberedningen att se om FNLÅA kunde kanalisera bistånd för humanitära insatser vill människorna i de områden som man be Internationellt utvecklingssamar härskade. Flyktingberedningen fann att så inte var fallet — inte av prak tiska skäl utan i första hand därför att FNÅLA är en organisation som inte sysslar med sådana saker. Jag tycker det ligger en cynism i det som ni föreslår, herr Ullsten, all vilja öka biståndet till befrielserörelserna i södra Afrika och till de utsatta länderna där genom att ta pengarna just från det enda länd som faktiskt har hejdat Sydafrikas utbrodande i södra Afrika. Min ståndpunkt står inte alls i strid med regeringens uppfattning. Regeringen liksom jag tror alla här i kammaren och alla vettiga människor måste beklaga och vara djupt upprörda och förtvivlade över alla krig som inträffar. Men man måste också se på bakgrunden till ett krigsutbrott. Bakgrunden är, som Sven Andersson uttalade i sitt Gävletal, att det stod klart att MPLA:s beslut att kalla på kubansk hjälp främst var dikterat av behovet att möta den sydafrikanska aggressionen. På intet sätt kunde man jämställa de båda insatserna — alltså Cubas och Sydafrikas. Eftersom min tid är ute vill jag sluta med att säga, att utan den sydafrikanska reguljära invasionen i Angola hade det inte blivit någon kubansk militär hjälp.

Herr talman! Den föreslagna minskningen omnämns inte i reservationen som en straffåtgärd därför att Cuba invaderade Angola. Det är inte heller så mitt yttrande skall tolkas. Vad herr Hellström sade om flyktingberedningen är riktigt, men faktum kvarstår att det var riksdagen som beslöt att man skulle ge stöd till FNLA. Det förändrar alltså inte situationen. Sedan är det naturligtvis riktigt att en per capita-inkomst inte är helt tillförlitlig. Men vad skall man annars jämföra med? Det är svårt att hitta någon annan jämförelsegrund. och då får man försöka använda denna. Det har också redan anförts i debatten av både herr Arne Geijer i Stockholm och mig att den svenska u-hjälpen nu till 85 24 går till den kategori som FN betecknar som fattiga länder.

Herr talman! Om det nu skall refereras till Förenta nationerna vill jag säga att det faktiskt är så att säkerhetsrådet har antagit ett afrikanskt resolutionsförslag, där man som enda nation fördömer Sydafrika.

Det är ungefär det läget som Cuba har uppnått. Är det då dags att säga alt det landet har blivit så rikt. mätt i BNP per capita, att vi skall minska på biståndet? Jag menar att det inte bör ske. Det är också till insatser på sådana områden som jag nämnt som det svenska biståndet till Cuba går. Tydligen är det så — det tycker jag att herr Bengtsons inlägg bekräftar - att referensen i er reservation vad gäller Cubas militära engagemang i Angola är ett försök till bestraffning. Ni har i debauen först med herr Arne Geijer i Stockholm, sedan med fru Lewén-Eliasson och direfter med stadsrådet Sigurdsen sagt, att ni anser att det förhållandet att Cuba ingrep och hejdade den sydafrikanska invasionen skall medföra att Cuba inte längre skall uppbära det bistånd som man nu har. Något sådant resonemang fördes aldrig om Indien när det gällde atombomben och det fördes ingen sådan diskussion om Etiopien, som om jag inte är fel underrättad deltog med trupper på främmande lands territorium under Koreakriget. Men en sådan debatt förs just och enbart när det gäller Cuba. Det är således en bestraffningsaktion. Jag menar att man moraliserar över en insats som ändå faktiskt — det kan man studera i all västerländsk press, t.ex. i Financial Times = föranleddes av att en massiv sydafrikansk truppstyrka fanns i södra Angola på förhösten. Sydafrika företog en invasion i Angola under oktober månad, trängde långt upp och kom nära huvudstaden i samband med självständigheten. Det var då Angola begärde hjälp. och det är det som ni nu moraliscerar Över.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten angående anslaget till Cuba. Jag vill helt ställa mig bakom det som framhållits av centerpartiets ledamöter i utrikesutskottet. Fru Thorsson nämnde i sitt anförande att utvecklingssamarbetet genom FN behöver vårt stöd. Jag vill gärna instämma i det påståendet. och jag ären smula orolig över den tendens som gör sig gällande i fördelningen mellan munhilateralt och bilateralt utvecklingssamarbete. Jag vill också påpeka att det i centerpartiets partimotion föreslås att anslagsposten Övriga multilaterala bidrag skall höjas med 30 milj.kr. Under den anslagsposten beräknas medel för bl.a. Förenta nationernas jordbruksutvecklingsfond och vissa andra multilaterala biståndsformer. Där ingår också en särskild fond för att bistå de u-länder som har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.

Enligt vår mening är en i praktisk handling omsatt decentraliseringspolitik förutsättningen för att åstadkomma global jämlikhet. Ett välkommet tillfälle att försöka få internationell uppslutning för detta syfte erbjuder HABITAT-konferensen. U-länderna framhöll vid miljökonferensen i Stockholm 1972, när beslutet om HABITAT-konferensen fattades, att de för dem akuta miljöproblemen är sådana som hänger samman med den mänskliga bebyggelsen. Den förberedande kommittén för konferensen har också som ett av flera huvudteman satt upp mänsklig bebyggelse och den naturliga miljön. Vi har I vår partimotion försökt beskriva den nuvarande utvecklingen, och jag nöjer mig därför med att här framhålla följande. Mer än hälften av befolkningen i den rika världen bor i samhällen med mer än 20 000 invånare. Samtidigt går en ström från mindre tätorter till större städer. De största befolkningskoncentrationerna, med 7—8 miljoner invånare, växer dubbelt så fort som mindre tätorter. År 2000 kan, om utvecklingen får fortsätta i samma riktning, sammanhängande storstadsområden med upp till 30 miljoner invånare uppstå. En annan företcelse är att folkmängden minskar i stadskärnorna, medan ytterområdena växer mycket starkt. Urbaniseringen i de rika länderna är till skillnad från situationen i de fattiga länderna en följd av industrialiseringen och liksom i vårt land i många fall en följd av medvetet politiskt handlande. | I de fattiga länderna går en massiv och okontrollerud ström av människor från landsbygd till storstad. Många av de största städerna växer med 8 26 per år, och en ständigt växande slum bildas. Människoströmmen till storstäderna är i dag av sådan omfattning att storstadsbefolkningen år 2000. om denna strömning får fortsätta, kommer att vara lika stor som landsbygdsbefolkningen. Det blir här fråga om en genomgripande förändring av de fatuga ländernas hela sociala struktur. Stumområden av hittills okänd omfattning kommer att skapas. klasskillnaderna i världen och inom de olika länderna kommer att öka, stora markområden kommer att tas i anspråk för utbyggnaden av tätorterna. och viktiga områden med livsmedelsproduktion går därmed förlorade. Om man därtill lägger miljöproblem, sociala och ekonomiska problem av den art som vi kan möta i exempelvis världens storstäder bör koncentrationspolitikens följder framstå klara även för dem som ännu lever kvar i ett ensidigt stordriftstänkande.

Det säger sig självt att vi ifrån centerns sida betraktar konferensen i Vancouver som synnerligen betydelsefull. De frågor vi drivit på det nationella planet här hemma lyfts nu upp på ett internationellt plan. Utskottsbetänkandet redogör för förberedelsearbetet inför den förestående konferensen och slår också fast att konferensen är avsedd att vara ett forum för utbyte av erfarenheter. Konferensen har tillkommit främst på begäran av u-länderna. Dessa skall genom konferensen kunna skaffa sig ett bättre faktaunderlag inför uppgiften att välja utvecklingsstrategier på det centrala samhällsområde som boende och bebyggelsemiljön utgör. Utskottet säger: ”I-ländernas framgångar och misstag på detta område kan bli en värdefull del av detta faktaunderlag, även om dessa erfarenheter ofta inte går att direkt tillämpa på de förhållanden som råder i u-länderna.” Jag vill starkt understryka detta uttalande. HABITAT-konferensen erbjuder ett enastående tillfälle att försöka vända den centraliseringspolitik som vägleder alltför många länders nationella handlande. Kan dessa länder övertygas om att denna centralisering inte i längden kan tillåtas fortsätta har vi tagit ett steg framåt på vägen mot et decentraliserat världssamhälle —- ett samhälle som är bäst ägnat att ge människorna arbete samt social och ekonomisk trygghet. Herr talman! Jag har vid dagens debatt framfört dessa synpunkter inför Förenta nationernas HABITAT-konferens med den förhoppningen att regeringen skall ta fasta på dem vid konferensen. som snart tar sin början, och jag yrkar bifall till utskotiets hemställan på denna punkt. Vad gäller övriga punkter ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som centerpartiledamöterna i utskottet står bakom och i övrigt till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Minst en tredjedel av världens befolkning svälter och minst en miljard är analfabeter. I många länder är det fler som svälter och fler som är analfabeter nu än för tio år sedan. Misären och okunnigheten ökar i absoluta tal på samma gång som befolkningen ökar. I denna situation, som så ofta tidigare, framträder kyrkoherde Malthus, lika fräck och obekymrad om fakta som 1798, då han hävdade att befolkningen tillväxer I geometrisk progression samtidigt som jordens resurser bara ökar aritmetiskt. Sedan dess har som bekant många av jordens folk, bl.a. Sveriges, gått från massfattigdom och svält till ew relativt välstånd för majoriteten av befolkningen samtidigt som de mer än fördubblat sin medellivslängd och mångdubblat sitt befolkningstal. Kyrkoherde Malthus moderna lärjungar formulerar inte sällan sina katastrofteorier på ett skenbart radikalt språk. Men om Malthus nu ibland Internationellt utvecklingssamar uppträder i en falsk röd kappa, gör han knappast större intryck på arbetarklassen i något land än han gjorde de närmaste decennierna efter sin bombastiska debut 1798. Kroppsarbetarna, de som kämpar för en bättre framtid för sig och sina barn, har lyckligtvis en stark tilltro till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och en sund skepsis till populistiska kotknackare. När eländet existerar mitt i allt överflöd. är det verkligen inte lätt alt övertyga arbetarklassen och de förtryckta folken om att jordens resurser håller på att ia slut. Det finns skäl att åter och åter erinra om att nöden inte är begränsad till u-länderna. Den finns i massformat i de flesta kapitalistiska industriländer. I England beräknas minst 20 000 personer ha dött av kyla och undernäring den gångna vintern. I USA finns officiellt 10 miljoner arbetslösa — det är en kronisk arbetslöshet som sedan många år varit av samma storleksordning. Minst hälften av alla färgade ungdomar i USA under 25 år går arbetslösa. Pensionärer letar efter mat i bättre lottade medborgares soptunnor. Konventionellt räknar man sedan ett tiotal år med att 30 miljoner av USA:s befolkning lever under existensminimum, men siffran kan vara mycket större. I diskussionen om u-ländernas fattigdom har utrikeshandeln med all rätt haft en framskjuten plats. Men orättvisa handelsbetingelser är inte den viktigaste enskilda faktorn i underutvecklingen. Bättre priser på uländernas råvaror kommer inte automatiskt att leda till utveckling. Bättre priser kommer i många fall och i många länder att göra det möjligt för utländska företag. främst de multinationella bolagen, som äger huvudparten av gruvorna och plantagerna, att pumpa ut ännu större profiter från de u-länder där de är de verkliga makthavarna. Underutvecklingens och massfattigdomens huvudorsak är att ulländska bolag äger de viktigaste naturtillgångarna och de viktigaste produktionsmedlen och vanligen också behärskar handeln och valutaflödet. Ett litet korrumperat toppskikt av politiker och byråkrater i många uländer ser till att de multinationella företagen har idealiska arbetsbetingelser. Det senaste året har en mängd fakta kommit i dagen om hur Northrop, Lockheed, Gulf, Exxon, United Brands och många andra USA baserade bolag betalat ut miljarder i mutor och handtryckningar till sådana personer i ledande funktion som hjälpt dem att göra profitgivande affärer och driva den neokolonialistiska folkförtryckande politik de behöver för att göra dessa affärer. Ett särskilt kapitel vore värt att skriva om de multinationella jättarna i livsmedels och likemedelsbranscherna. Vid 1975 års World Health Assembly angreps läkemedelskoncernerna i skarpa ordalag av Världshälsoorganisationens generaldirektör dr Halfdan Mahler. "Läkemedel som inte godkänns för försäljning i ursprungslandet — eller som dragits bort från handeln av säkerhetsskäl eller för att de är overksamma — exporteras och marknadsförs ibland i u-länder”, sade han. ”Produkter som inte håller kvalitetskraven i det exporterande landet, däribland produkter som överskridit datumstämpeln. exporteras inte sällan till u-länder, som saknar möjlighet att göra kvalitetskontroll.” Sedan oktoberrevolutionen 1917 har världen krympt för dessa hänsynslösa förtryckare och profitörer. Under de senaste 20 åren har ett stort antal tidigare kolonier tillkämpat sig internationellt oberoende, och många av dem har stagit in på en socialistisk eller icke-kapitalistisk väg. De nationella befriclserörelserna har, både under sin kamp för att bli kvitt kolonialister och imperialister och — senare — under sin kamp för ekonomisk och kulturell utveckling. fått ett cnormt bistånd från de socialistiska staterna. Gunnar Myrdal skrev ironiskt för många år sedan — jag måste citera ur minnet eftersom jag inte har haft boken till hands i dag — att de kapitalistiska staternas intresse för bistånd ull u-länderna skulle ha varit obefintligt eller ha kommit mycket senare om inte dessa först fått bistånd från Sovjetunionen och andra socialistiska stater. I den aktuella biståndspropositionen upprepar regeringen de principer som sedan länge formulerats i budgetpropositioner och biståndsproposilioner, nämligen att biståndet bör gå till de fattigaste länderna men att fattigdomen inte ensam bör vara utslagsgivande vid valet av mottagarländer för utvecklingsbistånd. Sverige bör i första hand söka samarbeta med länder, vilkas regeringar i sin ekonomiska och sociala politik strävar efter att genomföra strukturförändringar för ekonomisk och social utjämning. Det är en princip som jag accepterar. Denna princip har sedan några år ifrågasatts av de borgerliga partierna. De folk som kämpat sig fria från exploatering och korruption och snabbt utvecklar ekonomi, undervisningsväsen, hälsovård etc. skall tydligen bestraffas genom att berövas svenskt bistånd. Mats Hellström var inne på detta tidigare när han talade om att dessa länder fortfarande är fattiga, även om befolkningen i sin helhet har nått en nivå som den aldrig hade nått tidigare. Centern och folkpartiet har i reservationen 8 gått in för en minskning av biståndet till Cuba, och moderaterna kräver i reservatlionen 9 att Cuba inte skall få något bistånd alls. Moderaternas reservation 10 är diffus men bör väl tolkas som en opinionsyttring mot biståndet till Vietnam. Både i reservationen 9 och i herr Hernelius anförande i den här debatten tidigare i dag har talats om ”den kubanska interventionen” i ”inbördeskriget i Angola” i fördömande ordalag. Cubas bistånd till Folkrepubliken Angola används av moderaterna och tydligen också av övriga borgerliga partier som argument mot svenski bistånd till Cuba. Argumentet saknar varje stöd i folkrätten. Den s.k. ”andraregering” som förste vice talmannen Bengtson talade om för en stund sedan var tillsatt av och satt i knäet på den sydafrikanska apartheidregimen och försvann om möjligt snabbare än Sydafrikas trupper försvann från Angola. När Cuba I början av november 1973 på vädjan av det angolanska folkets legitima ledning sände trupper till hjälp hade Angola sedan månader invaderats av stora reguljära truppstyrkor från Zaire och framför allt från Svdafrika.

År 1959, då Sverige tillsammans med sex andra stater, däribland det fascistiska Portugal, undertecknade det s.k. Stockholmsavtalet och upprättade EFTA, är et speciellt intressant år. Det krävdes mycket moderat och liberal eau-de-cologne för att göra den portugisiska kolonialmaktens stank av blod och napalm så litet märkbar som möjligt i de fina demokratiska västeuropeiska salongerna. Cubas representant i FN:s säkerhetsråd Ricardo Alarcéön gav i säkerhetsrådets debatt om Angola den 30 mars i år en utförlig historik, där han erinrade om de 500 år som Angola var under de portugisiska slavhandlarnas välde och de 500 år av kamp som förenade det kubanska folket med det angolanska. Angolas kuster bevittnade, sade han, hur människor jagades, hur invånarna brutalt slets bort från sitt land och fördes över Atlanten för att bli stavar. ”Miljoner angolaner släpades på detta sätt till karibiska plantager och bidrog med sitt arbete och sina lidanden till att bygga nya nationer —-—-—- Under fem sekler gjorde de ett intensivt motstånd —-—-—-. Deras rebelliska anda, alltid närvarande i slavupproren på det koloniserade Cubas plantager, var en av de centrala rötterna i den kubanska nationens utveckling.” Jag har citerat detta ur Alarcéöns tal i säkerhetsrådet. Alarcön redogjorde också för befrielsekampens två militära sidor. Både de angolanska frihetskämparna och de portugisiska förtryckarna hade sina allierade i den befrielsekamp som började i och med MPLA:s grundande 1956. Alarcön sade: "De socialistiska länderna, de afrikanska folken och alla progressiva krafter hjälpte MPLA i denna kamp, där alla odds var emot den. Imperialisterna, rasisterna och alla reaktionärer och förrädare hade en aktiv roll vid Portugals sida 1 dess försök att förinta MPLA.” De som kom till det angolanska folkets hjälp när imperialisterna och deras rasistiska legoknektar var på marsch och nått nästan fram vill Luanda förtjänar att hyllas, inte att smädas. Beträffande Laos och Vietnam måste jag fatta mig kort med hänsyn till den starkt begränsade talartiden. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida motionerat om ett kraftigt bistånd till dessa två tänder sedan många år. och vi har med stor tillfredsstättelse noterat att biståndet kvantitativt sett kommit allt närmare de krav vi ställt. Vi vet — åtskilliga av oss från besök i dessa länder — hur välkommen hjälpen har varit och hur väl den har använts. Samtidigt är vi intensivt medvetna om de enorma behov som dessa länder har, efter krig som varat under en generation och efter historiens mest långvariga och massiva bombningar. Det är mot denna bakgrund som vi i motionen 1133 hemställer om att biståndet till Demokratiska republiken Vietnam uppräknas till 300 milj.kr. och till Republiken Sydvietnam till 150 miljoner, med andra ord sammanlagt 450 milj.kr. till det återförenade Vietnam. I motionen 1136 hemställer vi om att biståndsbeloppet till Laos höjs till 50 milj.kr. Jag yrkar bifall till dessa båda motioner. I motionen 1152 har jag och mina medmotionärer föreslagit en lag om rätt för universitetsinstitution och annan institution inom den statliga sektorn att lämna internationellt bistånd, alltså en motsvarighet till 1973 års lag om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp. Den gällande lagen, liksom den vi föreslagit, avser sådan sjukvårdsutrustning, laboratorieutrustning, vetenskaplig litteratur osv. som kan avvaras. Det finns ju mängder med material och litteratur som utrangeras varje år och ersätts genom nyanskaffning. Jag förstår inte de argument som utrikesutskottet har mobiliserat för att avstyrka motionen. Som det nu är kommer den utrangerade materielen ofta inte till någon vettig användning alls, även när den är i sådant skick att den mycker väl skulle kunna användas i ett u-land. Jag yrkar bifall till motionen.
Fru talman! Jag har antecknat mig på talarlistan för att säga något om et av de allra viktigaste instrumenten för stöd åt utvecklingsländerna i deras kamp för tryggare levnadsvillkor för den majoritet av människor som lever i dessa länder. För dem är Världsbanken och övriga institulioner som brukar sammanföras under beteckningen Världsbanksgruppen av stor betydelse. De är ytterst viktiga organ för förmedling av finansiella resurser. Detta tror jag alla måste erkänna - även de som ställer sig kritiska till många ytwringar av den politik som Världsbanken varit ansvarig för. Vad vi än tycker om den verksamhet Världsbanksgruppen driver vet vi ändå att den med en årlig utlåning på 26 miljarder kr. utgör den viktigaste finansieringskällan för u-ländernas utvecklingsansträngningar. De flesta u-länder, ja. praktiskt taget alla, har insett dewa och har av detta förhållande dragit slutsatsen att de bör ansluta sig till Världsbanken och bibehålla sitt medlemskap, trots att åtskilliga av dem varit starkt och öppet kritiska mot mycket av vad Världsbanksgruppen företagit sig. De har samtidigt för egen del krävt ett större inflytande över Världsbankens verksamhet. Hittills har dessa ansträngningar varit förgäves, även om u-länderna inte saknat stöd i sina försök au få ett vidgat in Internationellt utvecklingssamar-. flytande. Också i år möter vi en gammal bekant i vpk-motionen på detta område. I den yrkas det på nytt att Sverige skall lämna banken och upphöra med anslagen till Internationella utvecklingsfonden, IDA. Den här frågan har, fru talman, diskuterats flerfaldiga gånger här i kammaren. Under mindre än et år har det svenska samarbetet med Världsbanksgruppen varit föremål för debatt inte mindre än tre gånger, bl.a. med anledning av ett par interpellationer. Därför tror jag knappast man kan tillföra den här debatten något nytt i dag. Jag skulle då i och för sig kunna nöja mig med att instämma i utskottets avslagsyrkande när det gäller den här motionen av herr Hermansson m.fl. Men när jag nu tagit till orda vill jag ändå säga ytterligare ett par ord. Jag har verkligen lagt ned möda på att försöka förstå vpk:s ståndpunkt. Men ju mer jag funderar. desto obegripligare har jag funnit den. Vpk är inte ensamt om att vara missnöjd med en del av bankens politik. Bankens vägran att bistå Allende, lånen till juntans Chile och satsningen på andra reaktionära förtryckarregimer som har terrorn som vapen har såvill jag vet alla utrikesutskotuets ledamöter tagit avstånd från. Det har också den svenska regeringen länge gjort utan att det mött några gensagor från företrädare för oppositionen. Våra ansträngningar har bl.a. tagit sig uttryck i att våra företrädare i bankens styrelse och andra organ i Världsbanksgruppen strävat efter en demokratisk ordning och försökt begränsa det inflytande som Förenta staterna har på bankens politik. Det hår mött en växande förståelse. Bakom våra senaste framstötar slöt faktiskt alla de nordiska länderna upp och andra visade, som jag sade, en växande förståelse för denna ståndpunkt. Menar verkligen kommunisterna att vi kan ändra bankens politik genom att utträda ur den? Har ni inte observerat att u-länderna står kvar i Världsbanksgruppen och därtill har gjort klart för oss att vi bör behålla vårt medlemskap och påverka verksamheten i dessa institutioner i progressiv riktning? Anser ni verkligen i vpk att ni bättre förstår och tillvaratar u-ländernas intressen än de själva gör? Herr Måbrink gick, om jag hörde rätt, så långt att han uttalade sig för att Sverige inte bara skulle lämna Världsbanken och de till den knutna institutionerna utan därjämte också överge OECD och 1.0. m. GATT. Den ståndpunkten beträffande Världsbanken går emellertid stick i stäv med vad u-länderna själva har velat. Jag kan inte se vpk:s ståndpunkt som annat än en utväxt av den Ieninistiska elitteorin. som rättfärdigar minoritetens diktatur. Förståelsen för den ståndpunkt som den svenska regeringen har intagit och de riktlinjer efter vilka våra företrädare i Världsbanksgruppen arbetar har vuxit också bland andra än utvecklingsländerna. Också industriländerna får mer och mer upp ögonen för nödvändigheten av en förändring i bankens politik. Men det kanske dröjer innan vi har nått dit. innan den dag kommer då Världsbanksgruppen ändrar sin politik. Det kän 'a tid. Det fordrar tålamod. Men tålamod behöver inte vara en fiende ti framsteg. Att följa vpk vore att ge upp. Vi bör i stället enligt min men:ng hålla ut. Då kommer vi också. det är jag övertygad om, att få uppleva segern. Ännu ett påpekande kan vara på sin plats. Man bör skilja på Världsbanken och IDA. Det är inte samma sak, även om USA i båda har en mycket betydande röstandel. Bankens uppgift är ju att ställa finansicringsresurser till u-ländernas förfogande. Dessa resurser får banken genom upplåning på den internationella kreditmarknaden. IDA är ett mellanfolkligt organ för bistånd genom omfattande långivning på synnerligen gynnsamma villkor till de fattigaste u-länderna, de med mindre bruttonationalprodukt än 375 dollar per invånare och år. Några svenska biståndspengar går inte till banken, endast till IDA. Till sist några ord om reservationen 17, i vilken begärs att systemet med investeringsgarantier utsträcks omedelbart och att ett utvecklingsbolag i samarbete mellan stat och enskilda inrättas. Båda dessa frågor är föremål för överväganden i den biståndspolitiska utredningen. Dessa krav har framförts förut. och då har man hänvisat till biståndsutredningen. Jag tror att det var 1974 som det fanns en högerreservation på denna punkt. Utskottsmajoriteten avstyrkte emellertid yrkandet med hänsyn till biståndsutredningen. Det gjorde även folkpartiet, men i år finner jag till min förvåning att folkpartiet ställt sig bakom högerreservationen på den här punkten och yrkar på att systemet med investeringsgarantier — oavsett den biståndspolitiska utredningen —- utvidgas redan nu. Vidare vill man att den något kontroversiella frågan om ct utvecklingsbolag snabbt skall lösas. Det är sålunda en ändring som jag har litet svårt att finna någon förklaring till. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i avsnittet 10 och sålunda avslag på höger och folkpartireservationen. Jag yrkar sålunda även avslag på vpk-förslaget att investeringsgarantisystemet skall slopas.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att herr Lange i sitt anförande gjort sig skyldig till en felsägning eller felläsning, vilket det nu var. Han har systematiskt talat om en ”högerreservation”. Det finns ingen högerreservation, utan det är fråga om moderata reservationer, herr Lange.
Fru talman! Jag är ledsen. Jag hade inte något färdigt manuskript, men väl vissa anteckningar. Jag ber herr Turesson om ursäkt för att jag använde det gamla namnet. Det berodde på att jag ibland har svårt att se den verkliga, den sakliga skillnaden metlan det gamla högerpartiet och det nya moderata partiet. Internationellt utvecklingssamar

Fru talman! Jag hade inte tänkt beröra Cuba i mitt anförande. Men eftersom flera talare i; ett rätt högt röstläge har debatterat det ämnet, har jag ett behov av att lägga till några synpunkter. Jag vill inte förneka att biståndsanslaget till Cuba har varit ett bekymmer för oss i folkpartiet. Vi i folkpartiet har betraktat hjälpverksamheten till Cuba som något av ett mönster. Det bistånd som Sverige lämnar — i pengar, i varor och i rådgivning — har kommit landet ut godo på ett utomordentligt sätt. Biståndet har också varit självgenererande; det har skapat mångdubblade resurser inom de områden där det satts in. Nu har Cuba totalt haft en god social och ekonomisk utveckling. Landet ligger klart över den gräns där den svenska biståndsverksamheten bör övergå tull andra verksamhetsformer på det ekonomiska och sociala området. Vi har här ett analogt förhållande till Tunisien. Nu anser vi att regeringen skall ta det initiativ som behövs för att avveckla biståndsverksamheten och i stället inrikta ansträngningarna exempelvis på det handelspolitiska samarbetet. I fallet Cuba finns det emellertid en svår komplikation i våra biståndspolitiska förbindelser. Cuba har gått in med trupper och materiel i inbördeskriget i Angola. Det finns en mycket stark opinion i detta land, som anser att Sverige inte skall bidra till krigspoientialen i ev krigförande land. Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi hanterar den svenska opinionen då det gäller biståndsverksamheten med den största varsamhet. Jag tror att den opinionen trots allt är rätt bräcklig. Jag vet alt stora grupper, som tidigare helhjärtat har stött våra insatser i u-länderna — också med personliga uppoffringar — betraktar det som en svår utmaning att Cuba anser sig ha ekonomiska och tekniska resurser och vill satsa sin ungdom i ett krig långt borta i en annan del av världen. Cubas ungdom har redan tidigare dött på slagfältet i kamp för sin egen frihet. Det är nödvändigt att markera även denna inställning, när vi debatterar biståndet till Cuba. Fru talman! Jag vill också ge ett par glimtar från det filt som dagens debatt handlar om, nämligen våra insatser för att hjälpa de fattiga länderna. För något år sedan besökte jag en missionsstation i Tanzania. För att komma dit hade jag och mitt sällskap gjort en bilresa på fem timmar med jeep. Vi färdades genom ett landskap, som var märkt av den stora bristen på vauen. Växtligheten var brun och förtorkad. och vid sidan av vägen låg rester av djur, som dukat under för torkan. Vi passerade också några byar som låg strategiskt placerade vid något vattenhål eller hade ett mer sankt område i grannskapet, där man hämtade vatten och där djuren kunde hitta något bete och släcka sin törst. Det utmärkande för dessa byar var att man inte hade tagit till vara möjligheterna att använda det vatten som fanns. Man hade inte byggt riktiga brunnar eller anordningar för bevattning av det förtorkade landskapet. Så kom vi fram till den by där missionsstationen låg. På stationen tjänstgjorde fem svenskar. Där fanns en lärare, hans hustru som var sjuksköterska och tre andra medhjälpare. De och deras föregångare hade åstadkommit underverk på platsen. Byn var en grönskande oas. Bostäderna var av bättre standard än vi sett på andra håll under färden. Det fanns ordnad skolgång samt tillgång till sjukvård, och man fick ett klart intryck av vad denna missionsstation åstadkommit genom att sprida kunskap och handfast hjälp till människorna i omgivningen.

Man kan säga att detta sjukhus i dag fungerar som ett fullgott sådant centrum. Tidigare har det inte funnits någon möjlighet för t.ex. kvinnor med underlivscancer att få någon hjälp. Har sjukdomen konstaterats, har det bara varit att vänta på det oundvikliga slutet, om inte den sjuke tillhört den lilla grupp som kunnat resa till Europa för att lägga in sig på någon av klinikerna där. Kapaciteten är naturligtvis med våra måttstockar förfärande liten i förhållande till befolkningsunderlaget, men några siffror kan i alla fall ge en belysning av vad som uträttas här. 1974 hade man nära 10 000 patientbesök, och man gav 12 000 strålbehandlingar. Man hade patienter från hela Östafrika, sammanlagt från tio länder. Av patientunderlaget var 90 26 afrikaner, 6 26 asiater och 2 "6 europeer. Detta arbete fick sin början genom att en grupp läkare från Sverige gjorde ett besök i Nairobi. De var där i ctt strikt vetenskapligt syfte. De fångades av det behov av sjukvård som fanns inom deras eget specialområde, och de fortsatte efter hemkomsten till Sverige att verka för möjligheten att hjälpa människorna i den här delen av världen. Med den vettiga kombinationen av medmänsklighet i känsla och gärning. insatser från enskilda och organisationer och stöd från SIDA har de resultat som jag nu skildrat kunnat åstadkommas — resultaten på missionsstationen och resultaten på det här sjukhuset. Fru talman! Biståndsverksamheten är inte en exklusiv angelägenhet för ett fåtal experter i utrikestjänst. inte enbart för politiker i anslagsbeslutande position, det är något som angår alla människor i vårt land - vi som haft fördelen att ha en lång och trvggt framåtskridande utveckling bakom oss och ett välstånd där vi, sett med de människors ögon som bor i u-länderna, vadar omkring i ett materiellt överflöd. Internationellt utvecklingssamar Vad man önskar i det här sammanhanget är ctt helt annat och massivare engagemang från hela svenska folket i den viktiga frågan om hur vi skall kunna hjälpa våra bröder och systrar som lever i svält och misär, i analfabetism och i djup okunnighet i de länder som går under beteckningen u-länder. Jag återkommer till vad jag sade inledningsvis beträffande Cuba. Det är viktigt att vi hanterar den här opinionen med den största varsamhet.

Med de exempel som jag beskrev inledningsvis ville jag också visa hur mycket som kan åstadkommas genom initiativ från ideella organisationer av olika slag och från enskilda människor och vilken effcktivitet den hjälpen kan uppnå, om man låter dessa strävanden få stöd från den officiella delen av den svenska biståndsverksamheten. Jag vill betona att vi i folkpartiet inte tror att denna typ av hjälpverksamhet på något sätt kan sköta huvuddelen av det svenska biståndet. men den är ett värdefullt komplement och den förtjänar ett helhjärtat stöd. Den har också en engagerande spridningseffekt här i Sverige där den skapar förståelse och engagemang för den biståndsverksamhet som Sverige i stort bedriver. I reservationen 15 yrkar folkpartiets representanter i utskottet på att bidraget till enskilda organisationers biståndsverksamhet uppräknas med ytterligare 25 milj.kr. Motiveringen i reservationen är att man med det här anslaget når stora resultat till en relativt liten kostnad. Det är alltså väl använda pengar. och sett i förhållande ull det totala biståndsanslaget rör det sig om små belopp. Man bör upprätthålla principen att inga välmotiverade ansökningar om stöd skall behöva avslås på grund av brist på medel. Fru talman! Jag vill avslutningsvis beröra reservationen 17 med fru Nettelbrandt som första namn. Det gäller u-landsinvesteringar och uländernas industrialisering. Utskottet anför i det här sammanhanget att biståndspolitiska utredningen redan behandlar investeringsgarantisystemet, men vi anser att det inte kan vara något hinder för att utvidga systemet så att det omfattar alla u-länder. Min motivering är att den differentierade mindre industrin kan göra stora insatser här och är mest betydelsefull för utvecklingen i u-länderna. Om svenska företag uppmuntras att investera i u-länderna överförs inte enbart kapital utan även kunnande på de tekniska, industriella och kommersiella områdena. Dessutom skapas nya sysselsättningstillfällen och försörjningsmöjligheter för stora grupper av mottagarlandets befolkning. Det är således enligt vår uppfattning ett både bra, billigt och lättadministrerat komplement till andra biståndsinsatser. Man skall också pröva utvecklingseftekten i varje särskilt fall. Det är viktigt att man häller kontroll och ser till att pengarna blir använda på rätt sätt. Det är mot denna bakgrund som jag vill tillstyrka motionen 2055 i den del som gäller investeringsgarantisystemet. I samma motion föreslås också upprättandet av ett utvecklingsbolag med syfte att bidra till investeringar i u-länderna. Vi tror att ett sådant bolag kan få stor betydelse för u-ländernas industriella utveckling. Det skulle kunna ställa medel och vid behov expertis till förfogande :redan på planeringsstadiet, och der skulle kunna förmedla krediter för investeringar. Det skulle genom tillskott av riskkapital kunna medverka i direkta investeringar i u-länder tillsammans med svenska företag och u-landsföretag i samarbete. I vissa fall skulle det kunna träda in med ett övergripande ansvar, inte minst för att medverka till att inriktning och finansielta villkor i projekten utformas på för u-landet lämpligt sätt. Man kunde också få värdefulla synpunkter på bildandet av ett sådant samverkande bolag. Au detta kan ha ett visst värde har bl.a. industribiståndsutredningen redovisat i sitt delbetänkande. Där har man tagit upp denna fråga och ställt sig synnerligen positiv. Man är tydligen inne på liknande tankegångar. I motionen 2053 föreslår vi alltså att regeringen efter vederbörlig beredning skall lägga fram förslag om ext utvecklingsbolag. Jag vill därför tillstyrka reservationen 17. Fru talman! I övrigt vill jag tillstyrka de reservationer som är underskrivna av folkpartiets representanter i utrikesutskottet.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att närmare kommentera de tre reservationer som handlar om internationella biståndsprogram, reservationen 6, livsmedelsbiståndet, reservationen 18, samt reservationen om katastrofbiståndet som har nr 19 i utskottsbetänkandet. Kanhända blir mitt inlägg något mera sifferbemängt än herr Ångströms. I samtliga dessa fall är det fråga om reservationer som avlämnats av utskottets folkpartister och som innebär att man vill sträcka sig längre än utskottets majoritet.

När utskottet diskuterade vår medverkan i denna jordbruksutvecklingsfond som är under uppbyggnad, kunde alltjämt många frågor ställas. Diskussionerna om hur fondens statuter skall utformas har varit omständliga. Detta tar sig uttryck i utskottets skrivning, där det framhålles att vi alltjämt väntar på att få se denna fond förverkligad enligt de beslut Internationellt utvecklingssamar som fattats. Den gällande målsättningen innebär för fonden i dess helhet att bidragsutfästelserna skall uppgå till I miljard dollar. När förslag till skrivning behandlades i utskottet var utfästelserna från de deltagande länderna uppe i 360 miljoner dollar. Den nu aktuella siffran är, enligt de uppgifter som jag fått i dagarna, ca 900 miljoner dollar. Sverige, som har utvecklat stor aktivitet på detta område, befinner sig som bekant mycket högt på listan över de bidragsgivande nationerna. Sveriges bidrag föreslås bli 100 milj.kr., eller ca 22 miljoner dotlar, som framgår av propositionen. Utskottet understryker i sin skrivning att det "svenska bidraget får slutligt fastställas när klarhet nåtts om storleken av bidragsutfästelserna från de stora givarländerna”. Utskottet gör detta uttalande bl.a. mot bakgrunden av vårt behov av ökad klarhet om fonden och med hänsyn till den tröghet som många ekonomiskt välställda länder ger uttryck för när det gäller att i praktisk handling visa att man verkligen menar allvar med de beslut som fattas vid stora högtidliga internationella konferenser. Att i eu sådant läge f. n. bevilja anstag utöver regeringens förslag skulle ingalunda öka trycket också på andra — enligt vår mening självklara — givarländer. Om riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag håller vi dörren öppen för att längre fram öka de svenska biståndsinsatserna om fonden visar sig bli ett effektivt instrument för u-ländernas utveckling. Jag yrkar därför bifall till vad utskottet har att anföra på denna punkt. Även på detta område spelar Sverige en mycket aktiv roll. som bl.a. framgår av alt vårt land har en plats i befolkningsfondens styrelse. I allt är det svenska biståndet på befolkningsområdet betydande — utskottet erinrar om att det nu uppgår till 142 milj.kr. Det är meningen att befolkningsfondens arbete skall diskuteras och analyseras inom de närmaste veckorna —- enligt uppgift i juni månad. Avsikten är att få ökad klarhet om på vilket sätt hittillsvarande projekt utförs och vilka riktlinjer som skall gälla för framtiden. I avvaktan på att dessa frågor behandlas vill utskottet inte gå längre än till den anslagsökning som upptas i budgetpropositionen. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag även på denna punkt. I reservationen 18 behandlas livsmedelsbiståndet. Där vrkas att Sveriges bidrag med vete för internationell beredskapslagring höjs från de 40 000 ton som regeringen föreslår till 50 000 ton under en treårsperiod. Utskottet erinrar om att den "kvantitet vete som Sverige sålunda åtagit sig att hålla i beredskap motsvarar 8 ?6 av den katastrofreserv på 300 000 ton som efter världslivsmedelskonferensens principbeslut uppställts som internationellt mål av FN:s sjunde extra generalförsamling hösten 1975”. Folkpartiyrkandet är alltså ett rent överbud. och detta yrkande kan dessutom ses mot bakgrunden av att det hittills endast är Sverige med sina 40 000 ton och Norge med 10 000 ton vete, som i handling är beredda att tillmötesgå denna mycket angelägna målsättning. Utskouet finner ingen anledning att i det aktuella läget sträcka sig längre. Vill vi gå längre har vi möjlighet att utnyttja de flexibla biståndsformer som ligger inom katastrofbiståndet, vilket dessutom inte är bundet till olika livsmedelstyper. När det gäller yrkandet att minst 50 000 ton svenskt vete skall ställas till Världslivsmedelsprogrammets, WFP, förfogande vill jag hänvisa till utskottets yttrande, I detta framhålles att ingenting hindrar WFP att förmedla betydligt mer än 50 000 ton svenskt vete årligen om det bedöms som angeläget. Men — och det är ett mycket viktigt påpekande — erfarenheterna har visat att WFP ofta föredrar att av det svenska bidraget inköpa andra livsmedel än vete. Till detta kan också läggas att WFP:s livsmedelsbistånd har fått en mycket spannmålsinriktad sammansättning och att det skall vara möjligt aut utnyttja det svenska biståndet för att kunna uppköpa även andra livsmedelsprodukter. Jag yrkar dessutom avslag på centerpartisten herr Gustafssons i Säffle motion 729 om att vissa typer av konserverade livsmedel skall ingå i det svenska biståndet.

Jag vill erinra om att redan vid föredragningen inför utskottet — och detta emotsades inte vid behandlingen av motionen 2055 — fick vi upplysningen att denna minskning är skenbar då stora biståndsinsatser, som tidigare redovisats som katastrofhjälp, iår brutits loss och redovisas under särskilda rubriker i budgetpropositionen. Det gäller biståndet ull Sydvietnam. Det gäller biståndet ull Laos. Det gäller biståndet till Portugal och det gäller biståndet till flyktingarna i Latinamerika. Tar man hänsyn tuli dessa fakta, blir påståendet i såväl folkpartimotionen som reservationen missvisande. Det har alltså inte skett en minskning av katastrofbiståndet, som den folkpartistiska reservationen söker göra gällande. Nu kan man ju göra sammanstillningar på olika sätt. Jag vill endast i förbigående erinra om att riksdagens revisorer just nu håller på att bearbeta en promemoria om de svenska vetesändningarna till Bangladesh för något år sedan. De siffersammanställningar som görs i anslutning till denna PM visar, att det skett en mycket kraftig expansion av det Internationellt utvecklingssamar svenska katastrofbiståndet under senare år. Jag kan naturligtvis inte fördjupa mig i detta närbesläktade ämne. trots det fräna replikskiftet för några timmar sedan här i kammaren om Bangladesh mellan ledamöterna Måbrink, Ullsten och förste vice talman Bengtson. Jag kan bara försäkra att materialet, som omfattar ett femtiotal stencilsidor. säkerligen kommer att vara av stort intresse för kammarens ledamöter när det offentliggörs de första dagarna i juni. Det ger fakta och lärdomar om hur en kampanj kan växa fram och krav kan ställas och hur mångfasetterade problemen kan vara — och ingalunda så enkla = när man praktiskt skall hantera frågor av deta slag. Jag har helt parentetiskt velat erinra om detta, då katastrofinsatser inte endast handlar om volym utan också har andra aspekter - något som vi verkligen fick erfara som besökte Bangladesh för några månader sedan. Det sista jag vill säga bl.a. med hänvisning till moderatmotionen nr 1979, som behandlas av utskottet under denna punkt och som innehåller mycket överraskande och tvärsäkra omdömen om att de kyrkliga organen skulle vara klart överlägsna som distributörer av katastrofhjälp. Nu kommer emellertid promemorian att sändas på remiss till i första hand SIDA men också till Röda korset, Frikyrkan hjälper och Lutherhjälpen.

Med åberopande av det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan även på denna punkt. I det särskilda yttrandet nr 3 —- som behandlar varubiståndet — av fru Nettelbrandt och herr Ullsten framhålls slutligen att folkpartiets ledamöter i den nu sittande biståndspolitiska utredningen arbetar för principen obundet bistånd. Den upplysningen är inte särdeles sensationeH. Denna princip ingår som bekant i utredningens direktiv, där det står: "Det svenska biståndet bör även i fortsättningen i princip vara obundet.” Detta måste betyda att utredningens flertal arbetar efter precis samma riktlinjer i ett utredningsarbete som nu går in i sitt slutskede. När huvudbetänkandet läggs fram någon gång före årets slut får vi alla tillfälle att bättre bedöma denna fråga. där det i princip råder så stor enighet. Fru talman! Med hänvisning ull det anförda vill jag vrka bifall till utskottets hemställan på alla de punkter i betänkandet som jag behandlat. i mitt anförande.

Fru talman! Utrikesutskouets ordförande herr Arne Geijer beklagade i sill anförande i dag på morgonen att hjälpen till Cuba blivit föremål för delade meningar i utrikesutskottet och i den allmänna debatten. Jag tycker personligen alt det är bra att just hjälpen tull Cuba. som har pågått under ett antal år, nu blir föremål för en genomträngande såvät offentlig debatt som debatt här i riksdagen. Frågor med utrikespolitisk anknytning är ofta känsliga, men detta får inte leda till att vi blir oförmögna att öppet föra en sakdebatut och diskutera biståndet, inte bara till Cuba utan också ull andra länder. Jag tycker, fru talman, att vi tvärtom i hittillsvarande svenska biståndsdebatter saknat resonemang kring principerna för länderurvalet. Sett ur denna synpunkt har regeringens starka satsning på biståndet till Cuba haft den positiva effekten att vi har fått till stånd en omfattande diskussion under vilka förutsättningar vi i framtiden skall ge hjälp och till vilka länder. Många argument har anförts mot en fortsatt svensk hjälp ull Cuba. Jag har här ingen anledning att i detalj gå in på dessa och upprepa dem, men jag kan med anknytning till detta inte underlåta att göra några reflexioner kring regeringens utrikes och biståndspolitik. Förbindelserna, såväl de politiska som de mera utpräglat biståndspolitiska, har under senare år undan för undan fått en slagsida till förmån för länder som befinner sig långt till vänster på den politiska värdeskalan. Jag har självfallet ingenting emot att vi upprätthåller vänskapliga förbindelser med länder vilkas politiska system vi i och för sig inte gillar. Vi måste respektera andra staters politiska och ekonomiska system, även om vi själva föredrar andra lösningar för vår del. Men dewta är en sak, och den bör gälla likformigt visavi olika främmande politiska och ekonomiska system. En helt annan sak är att den svenska regeringen såväl politiskt som ekonomiskt börjat stödja bara en viss typ av länder. Härvidlag har man —- medvetet eller omedvetet — blundat för företeelser som man i andra sammanhang varit snabb att fördöma. Vem minns t.ex. inte statsmninister Palmes uttalanden efter det kommunistiska maktövertagandet i Vietnam? Han sade då att han utgick från att den s.k. tredje kraften i den vietnamesiska politiken nu skulle få eu starkt inflytande i landet. Detta måste ha varit medvetet struntprat. I vilket kommunistiskt land har någonsin någon s.k. tredje krafi fått något inflytande? Så har det inte varit i Vietnam, i Cambodja eller på Cuba. Det handlar här om medvetna försök att blanda bort korten. Jag skall inte ta upp kammarens tid med de många citat som finns från soctaldemokrater, där de innan ett maktövertagande skett har uttryckt förhoppningar om en demokratisk utveckling vilken de själva rimligtvis inte kan ha trott på. Statsminister Palme är lika litet som kollegerna i regeringen så naiv att han har några illusioner om vad som händer politiskt och ekonomiskt i kommunistiska länder. Men icke förty trappar man nu kraftigt upp biståndet till dessa länder. Internationellt utvecklingssamar Detta är stötande. Regeringen har inte medverkat till att svenska folket fått en sannfärdig bild av förhållandena i vissa av våra mottagarländer. Detta är en allvarlig underlåtenhetssynd. Genom att demonstrativt trappa upp hjälpen till vissa vänsterdiktaturer har man äventyrat den svenska u-hjälpens folkliga förankring. Jag skall i anslutning till detta citera vad en känd socialdemokratisk publicist, Gösta Söderlund, skrev så sent som 1 går i sin spalt i Vestmanlands Läns Tidning med anledning av hjälpen till Cuba: "Moderaterna yrkar avslag och i den här frågan talar Gösta Bohman folkets språk och uttrycker deras önskemål. U-hjälpen är inte populär på arbetsplatserna och där folk samlas för att tala politik, minst av allt anslaget till Kuba.” Jag tror att Gösta Söderlund i den här frågan har alldeles rätt. Det tråkiga är bara att vi genom det upptrappade biståndet till Cuba riskerar att uppslutningen kring den svenska u-hjälpen får en allvarlig knäck. Får jag, fru talman, i detta sammanhang bara anföra vtterligare en sak. Det har i såväl tidningar som uttalanden från socialdemokrater hävdats alt vi moderater inte skall vara så ledsna över hjälpen till Cuba därför att det svenska näringslivet borde ha all anledning att känna glädje över att vi tack vare de livliga officiella svenska kontakterna med Cuba skapar exportmöjligheter till Cuba. Hur mycket betyder detta i reella tal? Inte mycket. Den svenska exporten till Cuba uppgick förra året till blott 2,5 4, av den totala svenska exporten, och det skulle förvåna mig synnerligen om ens en kraftigt ökad svensk export till Cuba skulle sätta några större spår i den svenska sysselsättningen och exporten. Jag har velat säga detta därför att det i denna fråga förekommer så mycket överord. Vår export till Cuba kan jämföras med en 45-dubbelht större export till Norge t.ex. Fru talman! Det är angeläget att den svenska u-kjälpen ges en annan inriktning än den som nu gäller. Ett riktigt steg i den riktningen kan och måste vara att vi i dag beslutar att hjälpen till Cuba antingen upphör eller också kraftigt minskas.

Fru talman! Det är ju biståndsdebatt i dag, och någon måste då rimligen ställa frågan: Vad är bistånd? Detta är en i sammanhanget högst rimlig fråga. Det har nämligen blivit stil att kalla nästan-allting för bistånd. Inom cen bred folkopinion i Sverige finns en uppriktig insikt om det orimliga i världens rådande ckonomiska förhållanden. Finansiärer och politiker utnyttjar givetvis dessa människors känslor genom att klistra etiketten bistånd på allsköns manövrer. Bistånd får naturligtvis bedömas bl.a. utifrån vem jag vill bistå. Sverige bistod på sin tid den kejserliga regimen i Etiopien med att bygga upp polis och flygvapen, och säkerligen var kejsaren tacksam för det. Otvivelaktigt var det ett bistånd ull honom och hans hov av korrupta gods ägare. För befolkningen i Eritrea. som av flygplanen jagades från sina hem, eller för upprorsledaren general Mengistu Neway, som kejsaren lät hänga på torget i sin huvudstad, var kanske biståndet en aning mer tvivelaktigt. Bistånd måste emellertid bedömas inte bara efter biståndsakten som sådan. Man måste också fråga: I vilket större ekonomiskt och politiskt sammanhang ingår det? Vilka grundläggande motiv har det? Antag att jag lever på en annan människas arbete. Antag att denna människa i sin tur lever under vidriga omständigheter. Om jag då lånar denna människa pengar för att jag skall få ut mer av hans arbete — är det bistånd? Dei är som synes en dubbelbottnad frågeställning. Om jag då lånar honom så mycket att han inte orkar betala tillbaka det — är det bistånd” Och om jag sedan lånar honom ännu mer, för att han skall kunna betala tillbaka sina lån när räntor och amorteringar förfaller — är det bistånd? Om jag hela tiden tar 8 26 ränta och alltså tilltvingar mig ungefär lika mycket i ränta på tio år som jag lånade ut — är det bistånd? Om jag säger att han för pengarna, som jag lånar honom, måste köpa de varor som jag bjuder ut — är det bistånd? Antag vidare att han råkar i betalningskris. Räntor och amorteringar är honom övermäktiga. Hans betalningsförmåga och mina pengar är i fara. Om jag då lånar honom ännu mer för att han skall kunna betala mig, och om jag lånar honom dessa pengar till särskilt låg ränta — har jag då bistått honom? Har jag då visat solidaritet och god moral? Det är ju tveksamt, eftersom jag gjort det för att kunna tvinga av honom de ursprungliga skuldbetalningarna. Detta med lågräntan som jag nämnde har ju bara varit till för att ge ett andrum som skulle garantera mig själv att få tillbaka mina pengar — med ränta. Och om jag lånar honom en viss summa på tio år till 8 26 och sedan ytterligare en lika stor summa på 40 år till bara 2 26 — är då det sistnämnda mer humant och mer berömvärt än det förstnämnda? Som man finner om man räknar på det, kan jag ju ta ut precis samma räntevinst i båda fallen. Något ljushuvud i kammaren invänder möjligen att det sistnämnda lånet fick åtnjutas under mycket längre tid och därför var generösare. Det är teoretiskt riktigt. men om värdet av den skuldsattes arbete i förhållande till det penningslag han skall göra återbetalningen i stadigt försämras — då blir det ju sämre snarare än bättre för honom om lånet löper länge. Om vi nu gör det moraliskt litet mer komplicerat för oss och antar att jag inte lånar pengarna direkt till den som arbetar utan till en lokal boss, en skatteindrivare, en penningutlånare eller någon annan skurk - har jag då bedrivit bistånd? Det kan vara skäl. fru talman, att ställa sådana frågor ibland. Det förekommer ju mycket särpräglade stödformer som går under beteckningen bistånd. LO tillhör Fria fackföreningsinternationalen. FFI. som har en regional organisation i Latinamerika, vilken kallas ORIT. Från LO har slussats pengar till ORIT: ORIT bekämpade aktivt folkfronts Internationellt utvecklingssamar regimen i Chile under Salvador Allende. Bedrev svenska LO bistånd genom detta? Ja, möjligen, men inte ull det chilenska folket utan till fascisterna. Folkpartiet har vid tidigare tillfällen här i kammaren i biståndssammanhang gjort affär av sina krav på stöd åt vissa politiska rörelser i Angola. Var det biståndspoliuk? Ja, möjligen, men inte till Angola utan till Sydafrikas agenter. Låt oss anta följande — ett exempel vars överensstämmelse med verkligheten är en ren tillfällighet. Vi har en grupp nationer, vilkas ekonomi behärskas av ett fåtal stora koncerner och finansgrupper. De bygger sin verksamhet på vinst, profit. Profit utvinnes ju genom att man tillägnar sig mer från en människas produktionsresultat än man behöver betala vederbörande i lön. När man ökar insatsen av produktionsmedel per arbetande — då minskar alltså den del av det totala insatta kapitalet, ur vilken profit kan utvinnas. Den del av produktionen som kan realiseras 1 hemlandet. genom att arbetarna konsumerar där, blir mindre. Inte heller kapitalisternas privata konsumtion förslår i längden. Man har då två vägar alt gå för att hålla krisen i systemet på avstånd. Antingen kan man öka de statliga utgifterna i form av subventioner till bolagen, militärutgifter ä la Viggen och annat, eller också kan man genom omfattande kreditgivning tilltvinga sig marknader i nya länder. Det sistnämnda går under benämningen bistånd. I hela detta spel är det givetvis inte den som kallas biståndsmottagare som verkligen får biståndet, utan det är den tredje världen som bistår det västliga industrikapitalet. Nu utesluter givetvis inte detta att enskilda bitar i relationerna mellan länder i dessa två världar mycket väl kan utgöra ett stöd för den utnyttjade att Komma ifrån utnyttjandet. Ingen bestrider heller att svensk biståndspolitik även har sådana inslag. Cubabiståndet är uppenbart ett sådant. Typiskt nog är det denna del av biståndet som de borgerliga angriper. Men detta förhållande rubbar å andra sidan inte den samlade effekten av ett totalt system, som i längden är fördärvligt för den som blir föremål för denna s.k. biståndsverksamhet. I verksamheten att tvinga de fattiga och socialt undertryckta folken att bistå västvärldens kapitalägare spelar den s.k. Världsbanken en viktig roll. Världsbanken är en skapare av nva marknader för en västkapitalism som hotas av kris. Världsbanken är, kan man säga, tredje världens procentare. När procentaren lättar på pungen, så står de futtiga nationerna i kö för att få pengar att betala sina skulder och räntor med. När procentaren ogillar eu lands politik eller finner att USA:s utrikespolitiska intressen så kräver knyter man igen pungen. Vanligen har då den olydiga nationen kommit i ett sådant läge, att det får omedelbara strypningssymtom som följd. Om man kan uppnå en samordning i det fallet mellan Världsbanken och den hemliga underrättelsetjänsten, så kan man med den ckonomiska strypningen som bakgrund ordna ett lämpligt regeringsskifte. Världsbanken är ju en grupp av institutioner. Förutom banken består den av filialorgan som IDA, internationella valutafonden och internationella finanskorporationen. När en fattig nation har fått så mycket bistånd att den inte orkar betala längre, då rycker IDA in med lågräntelån så att de rika kan få igen sina pengar och den fattige få ännu större skulder. Detta betraktas bland de rika som höjden av humanitet. Man berömmer sig vida av detta. Man säger t.o.m. att det är just sådant bistånd som de fattiga vill ha. Ja, det är väl i och för sig riktigt utifrån den situation som råder. Fråga nämligen den som hotas av kvävning om han har lust att andas skämd luft. Svaret blir ju som regel ja. Världsbanken håller sig också med mycket bestämda politiska åsikter. Världsbanken besmutsade sig sålunda aldrig genom några affärer med Chile under Allenderegimen. Det var först sedan anständigheten och moralen hade återställts av generalerna som biståndsnåden återigen började lysa över det chilenska affärslivet. Världsbanken känner sig förpliktad att berömma den chilenska fascismens strävan att minska statsutgifterna. Här skall det inte vara något dalt med sociala utgifter till arbetarklassen i Chile — det är Världsbankens och militärjuntans modell. Se exempelvis på bankens kärnfulla uttalande i denna fråga i pressreleasen från den 19 mars 1975. Internationella valutafonden uttalade ett lika positivt omdöme om Svdafrikas ekonomiska politik, när man den 22 februari i år gav denna den fria världens stöttepelare möjlighet att utnyttja speciella dragningsrätter. Fru talman! Vore det inte hälsosamt om man någon gång försökte komma ifrån detta fraseologiska biståndshyckleri? Vore det inte hälsosamt om man någon gång kallade en procentare för procentare och en skurk för en skurk, och att man kallade en utsugen för en utsugen — eller åtminstone lät bli att kalla den som plundrar de utsugna ländernas resurser för biståndsgivare? Det är vpk:s uppfattning att denna sannare verklighetsbild kraftigt skulle befrämjas, om Sverige slutade med sin dubbelmoral när det gäller Världsbanken — att man sade klart ut vad denna filial till USA:s utrikesdepartement sysslar med, att man slutade prata om att man skall stanna kvar för att påverka. när ändå ingen läskunnig människa kan upptäcka några som helst spår av denna påverkan i bankens kommunikéer.

Fru talman! Det är riktigt som herr Göransson säger att vi har diskuterat Världsbanken många gånger. Det beror nu inte bara på att vpk har protesterat mot detta engagemang, utan det beror också på den utomordentligt torftiga argumentering för det engagemanget som år efter år presterats utan några som helst nyheter och som i år var tlorftigare än vanligt, vilket inte på något sätt förvånar. Herr Göransson kallar Världsbanken — detta imperialistiska redskap = för en mellanfolklig organisation. Det var någonting nytt. Jag vill fråga herr Göransson direkt om han står för detta ord, aut Världsbanken —- detta redskap för den amerikanska utrikespolitiken, som även ni som vill att vi fortfarande skall vara med där ändå många gånger skarpt har kritiserat — är en mellanfolklig organisation och att den företräder mellanfolkliga relationer av ett slag som vi har anledning att understödja. Jag vill ställa den frågan direkt. Representanter för vårt parti har besökt Världsbankens ledning. Det var med en lätt förvåning som de konstaterade att man där är fullständigt oförskämd och att man fullständigt öppet erkänner att man bedriver en imperialistisk politik. Man har de syften som tog sig uttryck i regeringsskiftet i Chile och i stödet åt Pinochetjuntan. Det är en del av det politiska tänkande som Världsbankens ledning har, och det säger man öppet. Jag har i min hand ett ekonomiskt memorandum rörande Chile, som Världsbanken givit ut. Det är en ekonomisk rapport som utgör en argumentation för bistånd till Chile, till den nuvarande Pinochetregimen. Denna rapport innehåller en lögnaktig och rosenmålande beskrivning av de, som vi mycket väl vet, ytterst svåra och allvarliga sociala förhållandena i Chile. Det är en uppenbart lögnaktig rapport. Jag tycker att man skulle vara besvärad av den dubbla bokföring som det innebär att man, samtidigt som sådana här dokument dimper ned inom ramen för denna verksamhet, sitter och säger att man hoppas att det skall bli bättre. Jag tror inte alls att det. som herr Björck i Nässjö säger, är Cubabiståndet som på något sätt väcker anstöt bland svenska arbetare. Men en dubbelbokföring av den här typen — ett indirekt och passivt stöd åt den amerikanska imperialismen — kan göra det besvärligt att försvara andra delar - exempelvis Cubabiståndet — inför de svenska arbetarna, som ju ofta har anledning att fråga sig vart dessa pengar går.

Fru talman! Jag måste korrigera herr Göransson. Jag har inte i något avseende likställt biståndet till Cuba med bistånd av den typ som jag här principiellt kritiserar, nämligen detta fördärvliga skuldsättningssystem. Jag sade tvärtom att just den sociala och ekonomiska ordningen på Cuba gör att även ett bistånd av den typ som nu ges till Cuba från delar av den kapitalistiska världen och däribland Sverige kan komma till vettig användning. Mottagaren är så organiserad att biståndet inte kan få samma enbart negativa och fördärvliga följder som biståndspolitiken från västvärlden i allmänhet får genom att den befrämjar en stor internationell skuldsättning. Sedan kom herr Göransson tillbaka med det klassiska argument som jag har hört till leda, nämligen att det inte finns någon beröring mellan Världsbanken och IDA. Jag trodde att vi skulle slippa komma ned på den nivån. De är ju båda så att säga grenar av samma träd. De gynnsamma lånen ges påfallande ofta just för att förstärka återbetalningsförmågan, som har blivit knäckt eller försvagad genom de dyra lånen. Många av de projekt som Världsbanksgruppen har är vad man kallar ”Joint ventures”, dvs. gemensamma projekt, där både IDA och Världsbanken verkar samtidigt inom ramen för exakt samma projekt. Herr Göransson driver denna typ av argumentering därför att han har dåligt samvete. Han vill låta påskina att man inte blandar sig i Världsbankens angcelägenheter, när man bara satsar på IDA. Men det är ungefär lika klyftigt som att påstå att man kan rösta på herr Göransson utan att samtidigt rösta på herr Palme.